Fru talman! Jag menar att det finns anledning att göra ytterligare insatser. När det gäller just den konkreta frågeställningen vill jag återkomma när vi har behandlat utredningens förslag. I går besökte jag en av våra nya högskolor, Malmö högskola. Det är en högskola som betyder väldigt mycket i den staden och i den regionen, och som även har en möjlighet att förnya utbildningen på ett alldeles unikt sätt. Också där diskuterar man möjligheterna att stärka utbildningen och studierna kring mänskliga rättigheter i samband med de kurser som behandlar integration, immigration och andra för hela landet viktiga frågor. Det ser jag som en mycket positiv utveckling. Jag är beredd att fortsätta att stödja en sådan utveckling.
Fru talman! Jag har en fråga till idrottsminister Messing som gäller de ekonomiska förutsättningarna för idrottsrörelsen i vårt land. I den proposition som nyligen presenterades annonserades det och flaggades det stort för 200 miljoner kronor extra från automatspel. Automaterna skall placeras ut i föreningarnas egna bingohallar. De skall vara statliga, och pengarna till föreningarna skall fördelas centralt. Men i dessa hallar finns det i dag värdeautomater som ger en hel del pengar lokalt till föreningarna. Min fråga är om ministern tror att det verkligen blir 200 miljoner kronor och om hon tror att det är bra med centralt styrda pengar i stället för lokalt styrda pengar.
Fru talman! Ja, jag tror att det är viktigt att reglera spelmarknaden centralt. Vi kan bara titta på hur det är i Norge och dra paralleller med den stora svarta marknad som finns för spel i Norge. Resultatet och slutsatserna av det är bara negativa och ökar kostnaderna för samhället i stort när vi ser att t.ex. missbruket av olika former av spel också ökar. De beräkningar som Svenska Spel och andra har gjort i fråga om de nya värdeautomater som nu skall placeras ut visar att det kommer att bli mer än 200 miljoner kronor. Vi har gjort en realistisk bedömning av det överskott som jag har fått möjlighet att fördela till idrottsrörelsen av det totala belopp kring spel som ligger under Finansdepartementet. Bedömningen är att det då blir 200 miljoner kronor, och dessa pengar skall vi rikta lokalt. Vi stärker det lokala aktivitetsstödet för barn och ungdomar. I och med de 200 miljoner kronor som angavs i idrottspropositionen så fördubblar vi det s.k. LOK-stödet för unga.
Fru talman! Dessa automatspel utgör ju inte direkt någon svart spelmarknad. Det är de lokala bingoallianserna och de lokala föreningarna som har den bästa lokala kännedomen om idrottsrörelsens förutsättningar i respektive område. Deras möjligheter att fördela pengar måste väl ändå minska? Det är ju helt riktigt som ministern säger, att pengarna skall fördelas centralt men att de skall gå till lokalt aktivitetsstöd, men det är ju inte föreningslivet som fördelar detta.
Fru talman! Johan Pehrson frågade mig om jag tyckte att det var viktigt att reglera spelet centralt, och jag svarade ja. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi har en politik för spelandet i vårt land och att vi också har en politik för hur vi skall minska riskerna för olika former av spelmissbruk. I den idrottspolitiska propositionen har jag fått möjligheten att fördela en del av överskottet från värdeautomaterna till föreningslivet. Finansdepartementet ansvarar för spelmarknaden, och i synen på denna ingår mycket mer. De automater som vi nu ställer ut kommer att generera ett stort överskott. De 200 miljonerna är en del av det. Genom detta stöd vill jag försöka skapa jämlika och jämställda villkor för idrottsrörelsen. Då vill jag styra pengarna till barnen, så att idrotten inte skall bli en klassfråga. Vi ser tydligt att kostnaderna ökar i dag för de olika idrotterna. Det utestänger en del barn och ungdomar att prova på alla de idrotter som de tycker är roliga. Vi vill försöka underlätta för dem att prova på detta, så att det inte skall finnas ett klassperspektiv inom idrotten. Idrotten skall vara tillgänglig för alla. Jag har fått möjlighet att fördela en del av detta stöd, och då har jag lagt detta på det lokala aktivitetsstödet.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till socialministern. Tidigare i vår ställde jag en fråga till socialministern angående äldre läkares yrkesförbud, alltså de läkare som är äldre än 65 år. Jag frågade om det inte var viktigt att tillvarata dessa människors kunskaper. Vi var rörande överens den gången. Då hade jag en förhoppning om att ministern skulle ta bort det yrkesförbudet, särskilt nu när det är väldigt ont om läkare i Västsverige och speciellt i Göteborg. Jag undrar om socialministern har tänkt färdigt i den frågan.
Fru talman! Svaret kan vara mycket kort. Vi håller på att bereda den frågan. Det pågår ett arbete i departementet om vilka åtgärder som vi kan vidta för att förbereda förslaget till riksdagen.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Mona Sahlin om åtgärder för de arbetshandikappade. I vårbudgeten kunde vi läsa att anslaget för lönebidrag skulle öka med 90 miljoner kronor, vilket bl.a. vi kristdemokrater välkomnade, eftersom vi har föreslagit satsningar på den gruppen. Vid arbetsmarknadsutskottets behandling av detta började vi titta närmare på saken. Då upptäcker vi att via andra icke redovisade besparingar blir dessa ytterligare 90 miljonerna för lönebidrag och arbetshandikappade minus 200 miljoner kronor. Min fråga till statsrådet är: Är detta avsikten med den ökade satsningen som det skrivs om i propositionen, och varför redovisas i så fall inte den faktiska totala besparingen via bl.a. anslagsbesparingar och på annat sätt?
Fru talman! Jag är ledsen, men detta område ansvarar inte jag för i departementet. Det är Björn Rosengren som ansvarar för det. Jag kan därför inte till fullo svara detaljerat och korrekt på detta. Jag får därför be frågeställaren att återkomma i andra former för att reda ut detta. Självklart har avsikten varit att stärka arbetsmarknadsmöjligheterna för de arbetshandikappade som är en stor och utsatt grupp på svensk arbetsmarknad. Men detaljkunskapen om detta område besitter jag inte.
Fru talman! Min fråga riktar sig till socialminister Lars Engqvist och handlar om lördagsöppet på Systembolaget. Den diskussionen har ju gått lite av och an. Det kommer en alkoholpolitisk proposition senare i vår, det vet jag. Men i morse stod det i en av de stora dagstidningarna att det nu skall bli lördagsöppet.
Fru talman! Barbro Westerholms fråga ger mig tillfälle att även från denna talarstol rikta en smula kritik mot en annan ledamot i denna riksdag, nämligen Miljöpartiets representant i de samtal som vi har fört om den proposition som vi skall lägga fram den 28 maj. Vi för en ganska noggrann diskussion om hur vi skall möta den restriktiva alkoholpolitik som vi kommer att presentera med att samtidigt införa en större service och i viss mån en ökad tillgänglighet i den delen av alkoholförsäljningen som vi kontrollerar. Vi diskuterar möjligheten av att också pröva ett öppethållande på lördagar. Vi har inte bestämt oss för att vi skall göra ett sådant prov. Vi vet inte vilka förutsättningar det skall vara. Det håller vi på att diskutera. Därför är det högst olämpligt att en representant för Miljöpartiet försöker framställa det som att vi har lagt fram ett sådant förslag. Det har vi inte gjort än. Vi har inte ens bestämt om vi skall lägga fram något sådant förslag.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

Och det gäller alltså 1999. Hur det blir år 2000 vet vi inte. Men hela tanken är ju att man förskjuter utbetalningar till nästa år för att klara det år som utgiftsbegränsningen avser. Något ytterligare kan jag inte säga, eftersom några andra beslut inte har fattats.

Fru talman! Jag klargör hur beslutsprocessen är och uttalar mig om det beslut som vi har fattat, och det gäller år 1999. Vad som sker år 2000 kan jag inte säga i dag. Det här är alltså inte en budgetfråga på det viset, utan det är en fråga om hur användningen av pengarna ser ut det året. Vad vi kan konstatera är att det bistånd som får användas under det här året är precis den summa pengar som riksdagen har beslutat om. Det är vad det handlar om. Sedan skall det inte användas mera pengar än det. Det är det vi i år har utrymme för. Inom den ramen skall vi naturligtvis klara våra åtaganden vad gäller den stora katastrofen i Centralamerika, Kosovo osv.

Fru talman! Jag vill till utrikesminister Anna Lindh ställa en fråga som handlar om den tilltagande antisemitismen i Ryssland. Under hösten och vintern har vi nåtts av de mest bisarra uttalanden som ledamöter av den ryska duman har fällt, t.ex. att judarna skall avrättas en efter en i bokstavsordning eller att judar är blodsugare. En ledamot har sagt att han gladeligen skulle ta något dussin av dem med sig i graven när han dör, osv. Det är alldeles fruktansvärda uttalanden. Hur har den svenska regeringen agerat med anledning av den ökande antisemitismen? Det gäller då dels i vår attityd i fråga om att ta emot flyktingar, dels i vår attityd gentemot den ryska duman. Hur har vi markerat?
Fru talman! Det är precis som Tuve Skånberg säger, nämligen att det har varit helt horribla uttalanden från en del politiska representanter i Ryssland. Dels har vi tagit upp oron över det här i de bilaterala kontakter som vi har haft med representanter för den ryska regeringen. Dels har EU genom sin ordförande framfört EU:s oro över den här typen av uttalanden. Vad vi dock har sett som har varit positivt är att representanterna för den ryska regeringen, med president Jeltsin i spetsen, väldigt hårt, tydligt och kraftfullt har markerat att den här sortens uttalanden inte står för Ryssland och att det är helt oacceptabelt att den här typen av uttalanden görs.
Fru talman! Förvisso är det så att uttalandena från Jeltsins sida har varit hårda. Men räknar man på fingrarna är det bara en femtedel av duman som har stött uttalanden tagna i november förra året och i mars i år om att fördöma de här kommunisternas hätska angrepp mot judarna. Ett hundratal av dumans ledamöter har alltså varit beredda att tillsammans med liberalerna fördöma sådana män som t.ex. förre generalen Detta är alldeles för lite. Vad kan vi ytterligare göra för att stödja den lilla 20-procentiga minoritet som fördömer gjorda uttalanden?
Fru talman! Framför allt tror jag att vi vid sidan av de direkta politiska kontakterna också kan se till att vi bidrar till folkupplysning. Det kan vi göra genom kontakterna med olika organisationer, genom de organisationskontakter som svenska organisationer har med ryska organisationer och genom att vi t.ex. översätter Om detta må ni berätta även till ryska. Det tror jag kommer att bidra väldigt positivt till den fortsatta debatten. Självklart skall vi hela tiden fördöma och markera att vi aldrig kan acceptera den här sortens horribla uttalanden som vi har sett i Ryssland.
Fru talman! Min fråga riktas till utbildningsminister Thomas Östros och handlar om huruvida CSN:s återbetalningsregler är förenliga med EG lagen. Frågan bygger på uppgifter som jag har fått från bekymrade studenter. Om en person med studielån arbetar i Sverige betalar den personen 4 % av den lön som han eller hon hade två år tidigare. Om samma person däremot väljer att efter examen åka utomlands för att arbeta är kravet på återbetalning 5 % av den totala skulden. Det här gör att det blir väldigt höga utgifter för dem som väljer att arbeta utomlands. Borde det inte vara samma regler som gäller för återbetalning av studiemedel oavsett om man väljer att arbeta inom EU-området eller om man väljer att arbeta i Sverige?
Fru talman! I grund och botten har vi ett väldigt generöst studiestödssystem. Vi har valt att lägga en stor del av subventionen i att det finns en trygghet vid återbetalningen. Alla vet att man, när man börjar sitt arbetsliv, om man inte vill heller inte betalar mer än en viss andel av inkomsten. Det finns anledning att göra reformer i studiestödssystemet. Då ser vi över alla olika delar av det studiestödssystem som vi i dag har. I vårpropositionen finns medel avsatta för den här typen av reformer. Till hösten återkommer vi med ett förslag till nytt studiestödssystem. Jag är inte beredd att säga vilka delar som kommer att förändras innan vi har en samlad proposition. Det finns ingen uppgift hos mig om att det skulle finnas något problem med vårt nuvarande studiestödssystem i förhållande till EG
Fru talman! Jag får lämna mina bekymrade vänner detta besked och hoppas att det rättar till sig. Vi ser ju väldigt gärna att våra ungdomar också arbetar utomlands.
Fru talman! Vi har nog, om vi jämför länder emellan, ett av de mest generösa studiestödssystemen när det gäller att uppmuntra våra ungdomar att ge sig ut. Det har gjort att det fullkomligt har exploderat. Väldigt många av våra ungdomar läser en eller annan termin utomlands. Det stimulerar vi via studiestödssystemet. Dessutom tycker jag, precis som frågeställaren, att det är väldigt positivt om man också efter studierna väljer att arbeta utomlands under några år.

Fru talman! Förskoleverksamheten, eller barnomsorgen som var den tidigare beteckningen, är en viktig del i familjernas vardag. 1998 fanns 720 000 barn i åldern 1-6 år inskrivna i någon form av förskoleverksamhet. Det betyder att tre fjärdedelar av den aktuella gruppen barn berörs av organiserad omsorg, detta oftast i kommunal regi och till en totalkostnad på ca 43 miljarder kronor. Föräldrarna själva bidrar med i genomsnitt 16 1⁄2 % av dessa avgifter. Över landet varierar dessutom kostnaden ganska rejält, ungefär från 40 000 kr till 80 000 kr beroende på vilken kommun man talar om. Det betyder med andra ord att en fjärdedel av barnen inte får del av den stora skattesubvention som finns i systemet. Fru talman! Det är viktigt och nödvändigt med stöd till barnfamiljerna så att dessa kan få en reell möjlighet att göra val av vital betydelse för den enskilda familjen. Därför är det rimligt att det gemensamma delfinansierar barnomsorgskostnaderna så att de blir möjligt att kombinera föräldraskap med en yrkeskarriär. Vad som däremot är utomordentligt oroande är regeringens syn på förskolans roll kontra familjens. Ett grundläggande perspektiv borde vara att uppmuntra och stärka föräldrarnas ambitioner att vara just föräldrar, och detta sker inte genom att inta en ståndpunkt som undergräver den möjligheten. Därför borde även här honnörsorden vara valfrihet, mångfald och alternativa former vad gäller förskoleverksamheten. Man frågar sig onekligen vad regeringen är rädd för. Vari består hotet från den alternativa rörelsen? Med den utgångspunkten känns regeringens tankar om maxtaxa och allmän förskola som ett direkt hot mot familjernas önskemål om inte vi får se en öppnare attityd mot alternativa former. "Barnen är alltför viktiga för att omsorgen om dessa skall kunna överlämnas till föräldrarna", kunde vi läsa en gång i tiden. Barnfamiljerna måste sättas i fokus på ett helt annat sätt än som vi nu gör. Detta är en helt fel väg att gå, och jag hoppas att riksdagsmajoriteten så småningom avslår förslaget om maxtaxa som beskrivs kort i betänkandet. Fru talman! Det betyder ett lagstadgat skydd och rätt för alternativa former av barnomsorg som garanteras den kommunala ersättningen. Det är ett högst rimligt förhållningssätt, tycker vi. Eller menar socialdemokraterna, precis som statsministern sade någon gång inför valet, att hemmavarande inte bidrar till tillväxten? Jag hoppas att vi skall kunna få en sansad debatt om hur vi sammantaget bäst stöder barnfamiljerna i det här landet. Det får inte bara handla om bidragsnivån i alla dess former utan om välfärdspolitiken i ett bredare fält, en välfärdspolitik som är värd namnet. Man vill kunna försörja sig och göra val i livet som passar den enskilda familjen. När man tillfrågar familjer som har barn upp till tre år säger hela 80 % av dessa att de vill vara hemma med sina barn, om det finns ekonomiska möjligheter för det. Här kommer maxtaxan återigen in i bilden och kommer att fungera som en inlåsningsfaktor och försvåra möjligheterna till alternativa livsformer. Fru talman! Den stora ideologiska debatten om statens roll och kommunernas roll i förhållande till familjerna kommer att återkomma när regeringen gör verklighet av det förslag till maxtaxa och allmän förskola som man förespeglar.

Fru talman! Vi debatterar betänkandet UbU10 som behandlar förskoleverksamheten. För en tid sedan besökte jag ungdomsenheten vid socialförvaltningen i Luleå kommun, en enhet som är hårt belastad med många och ofta mycket besvärliga fall. Antalet ungdomar med alkohol och drogproblem ökar, samtidigt som problemen kryper allt lägre ned i åldrarna. Ofta döljer sig besvärliga uppväxtförhållanden bakom problemen. Personalen på ungdomsenheten framhöll att det redan under de tidigaste förskoleåren framkom signaler hos somliga barn som tydde på att de skulle få det svårt och hamna snett längre fram i livet. Liknande signaler har jag mött på många andra håll i landet. Mobbning, våld och brist på allmänt hyfs är allvarliga signaler som når oss. Man kan med rätta fråga sig: Varför har utvecklingen blivit så här? Detta trots att vi fått en bättre och mer utvecklad pedagogik i barnomsorgen, eller förskoleverksamheten. Är det som vi nu ser egentligen ett rop på hjälp, eller är det ett sökande efter gränser och normer? Är det ett rop efter uppmärksamhet eller ett uttryck för en otrygghet som våra barn och ungdomar känner? Fru talman! Låt oss först slå fast att det yttersta ansvaret för barnens fostran vilar på föräldrarna. Vi kristdemokrater tror också att föräldrarna själva bäst vet vilken omsorgsform som passar just deras barn. Rättigheten att välja förskoleform eller barnomsorg måste föräldrarna själva ha. Det är en demokratisk rättighet. Vår uppgift som politiker, fru talman, är att presentera och erbjuda alternativen. I stället för att ensidigt framhålla en viss typ av omsorg talar allt för att vi i stället bör vara öppna för olika barnomsorgsalternativ och satsa på kvalitet i de olika alternativen. Familjedaghemmen är ett alternativ som behöver uppmärksammas och lyftas fram. Tyvärr vill regeringen osynliggöra familjedaghemmen. Den öppna förskolan är ett annat alternativ som har speciell betydelse för nyblivna föräldrar som känner behov av hjälp och stöd. Den öppna förskolan är ett bra stöd i föräldrarollen. Den har särskilt stor betydelse för de familjer vars sociala nätverk är svagt, där arbetslösheten är hög och där barn och föräldrar har långt till andra barnfamiljer. Tyvärr väljer många kommuner att lägga ned den öppna förskolan när de ekonomiska resurserna blir knappa. Fru talman! Barnomsorgen eller förskolan har också en viktig uppgift i att förmedla normer och värderingar. Alltfler av oss börjar nu att inse vikten av en hållbar värdegrund i såväl förskolan som i grundskolan. Regeringen, och i synnerhet skolministern, har uppmärksammat behovet av en hållbar värdegrund, och hon har också tillsatt en värdegrundsgrupp vars uppgift är att på olika sätt stärka läroplanens värdegrund. Det anser vi är bra. Det är ett krav som kristdemokraterna har drivit under många år och som vi kommer att fortsätta att driva. Men vi frågar oss i dag: Vilken värdegrund skall vi ha? Demokratiska värderingar blir ett tomt uttryck om de hänger i luften och inte kopplas till ett etiskt rotsystem. Ett demokratiskt synsätt är en åskådning som bygger på alla människors lika värde. Vi kristdemokrater tror att det är viktigt att den åskådningen aktivt förmedlas och lärs ut också i förskolans och i de olika omsorgsformernas verksamhet. Att stärka barns identitet är ett viktigt uppdrag i förskolan, heter det i läroplanen, men det står mycket vagt att de skall få ta del av det egna kulturarvet. Vi kristdemokrater anser att man i likhet med läroplanen för det obligatoriska skolväsendet skall hänvisa till den kristna traditionen i vårt land och den etik som bygger på denna tradition. Vi anser att det är olyckligt att den formuleringen inte finns med i läroplanen för förskolan, men vi hoppas att den beaktas i värdegrundsgruppens pågående arbete. Fru talman! Det kan inte vara rimligt att vi har olika värdegrund i förskolan och i grundskolan. Det bidrar bara till att skapa villrådighet både hos elever och hos lärare. Kristdemokraterna förordar en gemensam värdegrund som skall gälla för förskolan, familjedaghemmen, öppna förskolan och den obligatoriska skolan. Fru talman! Till sist vill jag säga några ord om vårdnadsbidraget eller ersättningen för vård av egna barn i åldrarna 1-5 år. Vi har länge hävdat att kommunerna skall ges möjlighet att ge de föräldrar som heller vill ha det kontant stöd i stället för dagisplats. Svaret till dessa föräldrar har oftast varit att barnomsorgen är utbyggd till i det närmaste full behovstäckning - ett besynnerligt svar. För någon tid sedan kunde vi läsa vad en journalist på Dagens Nyheter skrev, och jag citerar: "För föräldrar som vill sätta barnen på kommunens daghem från ett års ålder fungerar systemet bra. För andra är det ett tvång. Den avgörande frågan är: Med vilken rätt bestämmer riksdagsmajoriteten hur barnen skall tas om hand? Med vilket argument tar riksdagen över föräldrarnas rätt? Enda svaret kan vara: makten - vi vill använda makten att tvinga vår vilja på andra." Socialdemokraternas ovilja och kraftfulla motstånd mot att ge föräldrarna den självklara rätten att välja vilken barnomsorgsform som man vill ha för sitt/sina barn kan knappast belysas bättre. Det som är möjligt i våra grannländer Finland, Norge och Danmark är omöjligt i socialdemokraternas Sverige. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla kristdemokraternas ställningstaganden som finns redovisade i reservationerna, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 4 vid mom. 5 och dessutom till yrkande 4 i motion Ub243, vilket vi på grund av ett förbiseende i ett tidigare skede missat att yrka på.

Fru talman! Förskoleverksamheten är ett viktigt komplement till föräldrarnas omsorg för sina barn. Samarbetet mellan föräldrar och förskolan kan bilda en trygg och bra miljö för barnen och leda till en mycket värdefull process i det livslånga lärandet. Det är viktigt att alla barn som bor i Sverige har rätt att ta del av förskoleverksamheten. Det gäller alla, oavsett om föräldrarna har ett arbete eller inte. Det är dessutom viktigt att det finns alternativa förskoleverksamheter. Centerpartiet anser därför att kraven på kommunerna bör skärpas så att de uppmuntras till alternativa verksamheter. Förskolor, familjedaghem och öppna förskolor fyller alla viktiga funktioner, och föräldrarna skall erbjudas möjligheter att välja verksamhet för sina barn. En mångfald av förskoleformer med olika organisationsformer innebär att de olika verksamheterna kan stimulera varandra och bidra till en utökad utveckling av hela förskoleverksamheten i Sverige. I dag när kommunernas budgetar är ansträngda kan vi se tendenser till att exempelvis öppna förskolor stängs, precis som Erling Wälivaara tog upp i sitt inledningsanförande. Det är olyckligt på grund av att de föräldrar som väljer den öppna förskolan är hemma med sina barn, kanske för att de valt det av egen fri vilja eller för att de är arbetslösa. För dessa föräldrar och deras barn är det oerhört viktigt att ha en mötesplats att gå till där barnen träffar andra barn och där föräldrarna har möjlighet att samtala med andra vuxna. Jag har mött föräldrar under min tid som kommunpolitiker som har vädjat och sagt: Rör inte vår vitamininjektion! Den öppna förskolan ses som ett sätt att träffa andra människor, och det betyder oerhört mycket. Detta bör uppmärksammas, eftersom neddragningarna ute i kommunerna i dag innebär ett hot mot valfriheten. Den 1 augusti 1998 infördes en läroplan för de kommunala förskolorna. Vi i Centerpartiet välkomnade den, men vi påtalade samtidigt att det finns brister i det regelverk som gäller för förskolan. Regeringen föreslår att de enskilda förskolorna, familjedaghemmen och den öppna förskolan inte skall omfattas av läroplanen. Vi instämmer i att läroplanen inte bör göras obligatorisk för dessa verksamheter, men vi föreslår att riksdagen hos regeringen begär förslag till regler som gör det möjligt för enskilda förskolor och familjedaghem som uppfyller kraven att ansluta sig till läroplanen. Det är också oroande att regeringen menar att läroplanen kommer att ligga till grund för bedömningen om den enskilda förskolan uppfyller det krav på god kvalitet som föreskrivs. Enskilda förskolor skall inte omfattas av läroplanen, men de skall ändå bedömas enligt den. Hur går det ihop? Det får inte bli så att man betonar skillnaderna mera än likheterna. Det viktiga är att förskolorna lever upp till värdegrunden och de allmänna målen, anser vi i Centerpartiet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 under mom. 3 och 6 i betänkandet. I betänkandet uppmärksammas också det pedagogiska ansvaret för att läroplanens mål uppnås. I Centerpartiets motion betonar vi att avgörande för den pedagogiska verksamhetens kvalitet självfallet är personalens kvalifikationer. Personal med utbildning för pedagogisk verksamhet med barn kan ta till vara barns inneboende nyfikenhet och lek för en pedagogisk uppgift. Alla personalkategorier har en viktig uppgift att fylla i förskolan för att barnen skall bli trygga och harmoniska. Det pedagogiska ansvaret för att läroplanens mål skall uppnås anser vi i Centerpartiet skall ligga på förskolläraren. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 3. Jag står givetvis bakom våra andra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag inte på dem.

Fru talman! Ansvaret för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen flyttade ju 1996 från Socialdepartementet och Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet respektive Skolverket. Denna förändring hade föregåtts av väldigt mycket diskussion och även en del konflikter. Men förändringen markerade ju på ett tydligt sätt vad man ville med förskoleverksamheten. Tidigare såg man den ju enbart som ett komplement till hemmets och familjens insatser för barn, men nu blev vikten av den pedagogiska verksamheten tydliggjord. Det är ju så att barn har ett obetvingligt behov av att lära och lära nytt, och människors förmåga att lära och lära nytt är ju som bäst vid tre års ålder. För barn är lek lärande, och lärande är lek. Verksamheten vid t.ex. Montessoriförskolor visar tydligt vad det betyder att man lägger in pedagogik när barn är som mest sugna på att lära. Alla barn måste beredas möjligheten att delta i förskoleverksamheten. Det blir annars ett handikapp för barn som inte har haft den möjligheten senare i livet. I dag utestängs en del barn från förskoleverksamhet. Det kan vara barn som allra mest skulle behöva den, nämligen barn till arbetslösa föräldrar eller barn till föräldrar för vilka avgifterna har lagt hinder i vägen. Föräldrarna anser att de inte har råd. Det finns deltidsskolor i projektform, men projekt är en kortsiktig lösning. Regeringen säger i sin proposition att det skall ske en stegvis utbyggnad, men intill dess vi har sett att så blir fallet kommer vi att hålla fast vid yrkandet om att alla barn skall beredas denna möjlighet. Förskolepersonalens kvalitet är en annan fråga att ta upp nu när förskolan har ett tydligt pedagogiskt ansvar. Vi anser att de som har det pedagogiska ansvaret skall ha en treårig högskolelutbildning som förskollärare och att barnskötare som så vill skall ha en möjlighet till påbyggnadsutbildning. Jag vet att Lärarutbildningskommittén arbetar med denna fråga, men jag återupprepar att intill dess vi har sett resultaten kommer vi att hålla fast vid detta yrkande, som jag också hoppas bifalls. Vi tar också upp att det skall vara tydliga mål för förskolan. Det är två typer av mål för barnen, dels ett allmänt mål, dels ett individuellt mål. Detta avvisas med att det inte går att mäta, att man inte kan betygssätta barn. Men det är ju inte det som vi avser, utan vi avser att varje barn skall bli sett och att man skall se vilka förutsättningar och behov ett barn har. Det skall finnas en plan för att varje barn skall få den stimulans som är bäst för barnet i förskolan. Det gäller inte minst barn med funktionshinder av olika slag. Tydligast blir det kanske när det gäller barn med lätta funktionshinder att man bortser från betydelsen av dessa i samband med barns lärande och lek. Vi menar också att det skall finnas ett tydligt ledarskap i förskolan och att ansvaret bör ligga på den som har den pedagogiska utbildningen. Också detta är föremål för översyn i samband med översynen av skollagen. Det sista jag tänkte ta upp är samarbetet mellan förskola och föräldrar. Det fungerar väldigt väl på många håll. Men det finns ändå skäl att understryka vikten av detta samarbete och att Lärarutbildningskommittén tar sig an frågan. Det handlar ju ändå om ett samspel mellan föräldrarna och förskolan för att samarbetet skall fungera väl. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 6 under mom. 12. Vi står bakom de övriga reservationerna från Folkpartiets sida, men jag upprepar, som alla andra, att för tids vinnande begränsar vi oss till att yrka bifall till denna reservation.

Fru talman! De närmare 50 motionsyrkanden som har skrivits om förskolan visar vilket engagemang det finns i riksdagen för förskolan. Ansvaret för förskoleverksamheten ligger sedan den 1 juli 1996 på Utbildningsdepartementet. Anledningen till att ansvaret flyttades från Socialdepartementet är att vi alltmer börjar att få upp ögonen för hur viktig pedagogisk verksamhet för de allra minsta barnen är för det livslånga lärandet. Detta har bl.a. resulterat i att riksdagen för första gången våren 1998 har godkänt en läroplan för förskolan, som sedan den På senare tid har många kommuner skärpt reglerna för barns rätt till barnomsorg. Reglerna utformas mer utifrån föräldrarnas behov av barnpassning än av barnens behov av pedagogisk verksamhet. För mig är alla barns tillgång till en bra förskola en ideologisk fråga. Barns förutsättningar att klara av skolan och därmed deras frihet att utvecklas efter sin förmåga påverkas i den tidiga barndomen. Föräldrar har olika förmåga att påverka barnens förutsättningar. Med en bra pedagogik kan dessa skillnader utjämnas. För att även barn med de trassligaste hemförhållandena skall garanteras förskoleverksamhet är det viktigt att förskolan verkligen är öppen för alla. år 2001 stegvis genomföra en allmän förskola och införa maxtaxa i barnomsorgen. För övrigt yrkar jag avslag på samtliga motioner och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Detta var ett tydligt inlägg. Det sägs här att det pedagogiska arbetet i förskolan är till för att utjämna de skillnader som finns mellan familjerna och mellan barnen. Vad står detta för egentligen? Det låter för mig väldigt illavarslande. Det är en syn som går ut på att det är staten som skall ta över ansvaret för utbildningen av våra barn. Det betyder också att föräldrarnas insatser läggs åt sidan. Föräldrarnas roll erkänns inte på det sätt som jag vill att den skall erkännas. Man duger inte som förälder, utan här är det staten eller kommunen som skall ta över ansvaret. Det tycker jag låter förfärligt.
Fru talman! Anders Sjölund fantiserar hur mycket som helt och lägger in precis vad som helst i mitt tal. Vad jag försöker säga är att det faktiskt finns barn som råkar illa ut i det här landet, och det kan väl inte ens Anders Sjölund förneka. Jag försöker också säga att förskolan skall vara öppen för alla, även för dessa barn, just genom lägre avgifter. Det är ju inte fråga om tvång, men möjligheten skall finnas för alla. Personalen på förskolan skall kunna se att det finns barn som far illa.

Fru talman! Rätten att delta i förskoleverksamhet har varit en av de frågor som Vänsterpartiet har drivit i många år. Förskolan spelar en nyckelroll för barns utveckling och lärande. Den utgör en viktig förberedelse för skolan och är den första grundstenen i det livslånga lärandet. Det är en rättvisefråga att låta alla barn få del av förskolans verksamhet. I och med vårpropositionen har vi nu lyckats komma överens med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om en allmänna förskola med låga avgifter. För mig som vänsterpartist är det glädjande att vi nu avsätter resurser för en utbyggnad av förskolan. Det är också bra att vi nu diskuterar betydelsen av låga avgifter inom barnomsorgen. Sammantaget innebär det här att stora steg tas mot att inlemma förskolan i den generella välfärden. Genom en allmän förskola ger vi nu även barn med arbetslösa eller föräldralediga föräldrar en rätt som nekats dem i många av landets kommuner. Grundinställningen måste vara att det inte är föräldrarna som har rätt till barnomsorg utan att det är alla barn som har rätt till barnomsorg och förskola. Kopplingen mellan den allmänna förskolan och den s.k. maxtaxan är mer än en politisk kompromiss. En förskola öppen för alla barn blir inte en allmän förskola förrän avgifterna kommer ned på en sådan nivå att de inte utgör ett hinder för barns deltagande i verksamheten. Det återstår nu ett arbete med att lösa frågor om förskolereformens konkreta utformning. I det arbetet är vi från Vänsterpartiet naturligtvis beredda att ta ett stort ansvar. Vi har dels i vår motion, dels i andra sammanhang pekat på några av de frågor som för oss har en speciell betydelse. Jag vill kort bara nämna några. För det första: En garanti för rätten till plats i förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga bör vara det första som genomförs. För det andra bör avgiftstaket och de nya barnomsorgstaxorna utformas så att den sammantagna effekten blir fördelningspolitiskt rättvis. För det tredje måste utformningen av kompensationen till kommunerna ta hänsyn till de olika lokala förhållandena. Fru talman! I betänkandet behandlas bl.a. frågor om personalen i förskolan. Vänsterpartiet har i sin motion fört en diskussion om den pedagogiska kompetensen i arbetslaget i förskolan. Vi har pekat på betydelsen av vidareutbildning och skissat på en pedagogisk grundutbildning på högskolenivå för all pedagogisk personal inom förskolan. Det bör också finnas möjligheter för förskolepersonalen till forskning och fördjupning. Vi har valt att inte formulera en reservation i frågan utan konstaterat dels att utskottet delar våra åsikter om vikten av fortbildning och vidareutbildning för förskolans personal, dels att Lärarutbildningskommittén skall lämna förslag till förnyelse av alla lärarutbildningar med utgångspunkt från de förändringar som har skett inom förskola, skola, vuxenutbildning och högskola samt i samhället i övrigt. Vi följer naturligtvis med stort intresse arbetet i kommittén och ser med tillförsikt fram emot dess förslag. Jag kan också konstatera att utskottet delar Vänsterpartiets uppfattning om modersmålets betydelse som grund för språk och identitetsutveckling och att elever med flerspråkig bakgrund bör erbjudas undervisning i modersmål från förskolan t.o.m. gymnasieskolan. I fråga om en lagreglering som skulle tydliggöra rätten till modersmålsstöd i förskolan hänvisar utskottet till den kommitté som skall se över skollagen. Den kommittén kommer att ha en mängd olika viktiga frågor att hantera. Det syns oss mer meningsfullt att lyfta fram bl.a. den frågan i arbetet i kommittén än att här och nu reservera oss. Fru talman! Jag vill gärna ta tillfället i akt att lyfta fram förskolans betydelse ur ett jämställdhetsperspektiv. För oss är det viktigt att främja kvinnors förvärvsarbete. Vi tror att ett eget arbete och en egen inkomst är grundläggande för såväl kvinnors självständighet och oberoende som kvinnors möjligheter att utvecklas som individer och samhällsmedborgare. Vi menar att en sådan kvinnofrigörelse också gynnar barnen. Om inte kvinnor ges möjlighet att dela makten i samhället och omsorgsansvaret för barnen med männen, tillvaratas inte heller barnens intresse på bästa sätt. En allmän förskola och en väl fungerande barnomsorg är mycket bra när det gäller att kombinera pedagogisk stimulans och kvinnors förvärvsarbete. Avslutningsvis får jag konstatera att tanken om vårdnadsbidrag lever. I kristdemokraternas reservation lyfts frågan fram. Kristdemokraterna tar upp vårdnadsbidraget som en ökad kostnad i sitt budgetalternativ. Samtidigt påstår man att det vore en stor samhällsekonomisk vinst för både stat och kommun om föräldrarna stannade hemma med barnen i minst tre år. Det här måste grundas på något slags synsätt där kvinnors förvärvsarbete ses som en belastning för samhället och på en föreställning om att det inte bara är trevligare - eller moraliskt mer högtstående - utan också effektivare och billigare om var och en sköter sitt, i det här fallet barnen, än om vi samarbetar. En förutsättning för kvinnors tillgång till arbetsmarknaden är en väl fungerande och utbyggd förskola. Ett återinförande av vårdnadsbidrag skulle hota detta. Som vänsterpartist arbetar jag hellre för en bra och väl utbyggd barnomsorg och förskola, en stark föräldraförsäkring och en arbetstidsförkortning. Jag yrkar bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande.

Fru talman! Det vore konstigt om vi inte fick en jämställdhetsdiskussion kring det här ärendet. Personligen tycker jag nog att det inte bara är kvinnorna som äger ansvaret för barnen utan även männen. Jag har några frågor till Lennart Gustavsson. På den förra dagordningspunkten talade sig Gustavsson varm för det kommunala självstyret. Då gällde det frågor kring detta. I det här fallet, när det gäller maxtaxa på dagis som det populärt kallas, innebär det ju en direkt kostnadsövervältring på kommunerna. Det blir självklart en nettokostnad för dessa, även om Gustavsson försöker säga att staten skall kompensera. Hittills har vi inte sett något enda exempel på detta att staten, när den lägger ett ansvar på kommunerna, skickar med pengar fullt ut. Jag undrar hur Gustavsson tänker där. Det andra gäller att det här i och för sig blir ett välkommet bidrag till höginkomsttagarna i landet. De kommer att tjäna alldeles rysligt mycket pengar netto varje månad på ett sådant system. Det uppskattas säkert av dessa grupper, men jag vet inte hur det stämmer med den politik som Vänsterpartiet brukar föra. Det tredje som jag vill ta upp är att det här ju innebär ytterligare en kraftig påspädning av subventionerna till de tre fjärdedelar av våra barn som i dag befinner sig i omsorg på något sätt. Ser inte Vänsterpartiet något problem med att vi sätter av så här mycket pengar till bara tre fjärdedelar av gruppen medan en fjärdedel går helt lottlös?
Fru talman! Om jag börjar med kostnadsövervältringen vill jag säga att om Anders Sjölund lyssnade på mitt anförande sade jag att det återstår ett arbete med att lösa frågor om förskolereformens konkreta utformning. Där är vi beredda att ta ett stort ansvar. Jag pekade på tre punkter som jag lyfte fram som viktiga. Bl.a. lyfte jag fram att avgiftstaket och de framtida barnomsorgstaxorna måste utformas på ett sådant sätt att den sammantagna effekten blir fördelningspolitiskt rättvis. Det här är inga enkla frågor. Men det är naturligtvis frågor som vi skall diskutera och lösa. På samma sätt är det när det handlar om kompensationen till kommunerna, där vi pratar om att man skall ta hänsyn till olika lokala förhållanden. Vi vet att det ser olika ut i de olika kommunerna. Men det är viktig att påpeka att det här arbetet nu skall genomföras, och att det skall genomföras omsorgsfullt. Vi är beredda att ställa upp och bidra i det arbetet.
Fru talman! Om jag förstår Gustavsson rätt betyder den idé som Vänsterpartiet har att effekten av maxtaxan inte skall slå fullt ut. Gustavsson säger att det är mycket arbete kvar att göra och att man skall ta ett fördelningspolitiskt ansvar för detta. Man kan ju inte tolka det på annat sätt än att det blir ett annat resultat för dem som i dag har högre inkomster än för dem som har lägre inkomster. Hur menar Gustavsson egentligen? Ser inte Vänsterpartiet någon fördel i att föräldrarna själva tar ansvar för sina barn?
Fru talman! Jag börjar med den sista frågan. Som fyrabarnsfar ser jag naturligtvis föräldrarnas stora ansvar för sina barn och ansvar för barnens uppväxt och fostran. Jag ser dessutom samhällets insatser som ett stöd och ett komplement. Därför är jag en varm förespråkare för den allmänna förskolan som ett komplement till föräldrarna. Den kan aldrig ersätta föräldrarna. Det är viktigt att påpeka. När det gäller diskussionen om hur den s.k. maxtaxan skall utformas vill jag säga att jag är väldigt ödmjuk. Frågan är inte lätt. Frågan löses inte genom att jag står här i talarstolen och pekar ut åt vilket håll det skall göras. Vi har sagt att vi är villiga att gå in och ta ett stort ansvar i det arbete som skall göras. Vi har pekat ut att det är viktigt att utformningen sker på sådant sätt att den får rimliga fördelningspolitiska konsekvenser.
Fru talman! Jag vill fråga Lennart Gustavsson: Vi vet att daghemmen är nedlagda på många glesbygdsorter på grund av resursbrister i kommunerna. Lennart Gustavsson tog också upp frågan om vårdnadsbidraget. Det avslöjar Vänsterpartiets inställning. Man underkänner föräldrarnas möjlighet att själva välja vad de vill ha. Jag vill erinra Gustavsson om att när vårdnadsbidraget, det blygsamma på 2 000 kronor, genomfördes var det 67 % av de bidragsberättigade som valde vårdnadsbidraget. Det är mycket anmärkningsvärt att Vänsterpartiet kan ställa upp på maxtaxan och dess utformning. Skall Vänsterpartiet vältra över de här kostnaderna på kommunerna? Var finns rättvisan i den här tanken? Vi vet att den kommer att genomföras etappvis. Det är klart utsagt. De rikaste, de mest bemedlade, blir de som gynnas i första hand. Genomför man det inte till fullo kommer de som använder förskola eller dagisplats i dag aldrig någonsin att få ta del av detta. En stor grupp människor som aldrig får del av den här rena subvetioneringen är ju de föräldrar som själva vill ta hand om sina barn.
Fru talman! Jag kan återigen kommentera diskussionen om maxtaxa. Det blir väl ungefär samma argument som när jag replikerade på Anders Sjölund. Frågan skall lösas. Frågan skall lösas i överläggningar då vi skall diskutera hur förskolereformen konkret skall genomföras. Vi har från Vänsterpartiet sagt att vi går in och är beredda att ta ett stort ansvar för att den här stora fina och generella välfärdsreformen kan genomföras på ett bra och klokt sätt. Men frågan är inte problemfri. Därför menar jag att det är viktigt att peka ut vilken ingång vi som vänsterpartister har. Vi har sagt att den s.k. maxtaxan måste utformas på sådant sätt att effekten blir fördelningspolitiskt rättvis. När det gäller frågan om hur detta skulle slå i glesbygd, vill jag säga att glesbygd är något som jag känner väl till eftersom jag kommer från glesbygd. Det finns naturligtvis problem när det gäller hur vi skall lösa frågan om förskola i glesbygd. Jag känner väl till att det finns ett antal lösningar som är möjliga. Här i debatten har man nämnt familjedaghem och den öppna förskolan. I utbildningsutskottets betänkande diskuteras ju faktiskt i förhållandevis positiva ordalag - om man nu vill läsa med de ögonen - både familjedaghemmen och den öppna förskolan. Jag har stor erfarenhet av öppen förskola och vet vad den kan betyda för barn och föräldrar. Jag ser att min tid börjar ta slut, så jag får komma tillbaka till detta.
Fru talman! Problemet är att maxtaxan gynnar höginkomsttagarna. Det kan vi inte komma ifrån.

Fru talman! Den frågan kommer jag inte att svara på för det vet jag inte, ärligt sagt. Jag kommer då tillbaka till frågan om maxtaxan. Det finns olika exempel på hur man har löst detta och diskuterat det i landets kommuner. Det finns kommuner där man är intresserad av att gå före i fråga om maxtaxa. Jag har så sent som i dag fått idéer från kommuner som gärna vill gå före som pilotkommuner i fråga om maxtaxa. De visar på system som har en fördelningspolitiskt acceptabel effekt. Det är viktigt att påpeka. Arbetet med att konkretisera förskolereformen tror jag är öppet även för Kristdemokraterna att delta i. Men Kristdemokraterna har ju valt att vara negativa, och avvisa tanken på en allmän förskola med låga avgifter.
Fru talman! Lennart Gustavsson började sitt inlägg väldigt bra. Han talade om valfrihet osv. och jag tänkte: Bra, det är ungefär som om jag stod där. Men när Lennart Gustavsson hade fått upp ångan började det komma in en del som jag reagerade över. Lennart Gustavsson talade bl.a. om kvinnors jämställdhet och betonade det väldigt mycket. Jag tycker att det också handlar mycket om männens jämställdhet. När vi kom in på frågan om maxtaxa var det verkligen att stånga huvudet i väggen, som det kändes. Jag kan inte riktigt förstå att Vänsterpartiet ställer upp bakom maxtaxan som gynnar dem som redan har det gott ställt. Det förslag som vi har, som är en utveckling av vårdnadsbidraget och som vi kallar för barnkontot, är oändligt mycket mer jämställt. Mannen och kvinnan kan välja hur de vill sköta om sitt barn. De kan välja om de vill vara hemma några år, och ta ut en viss summa från barnkontot, eller om de vill gå ut i arbetslivet ganska tidigt. De bestämmer själva vem som skall vara hemma och ta hand om barnet. Det är ju oändligt mycket mer valfrihet. Det Lennart Gustavsson talar om verkar vara mycket mer likriktat. Var finns då den valfrihet som Lennart Gustavsson så fint pratade om från början? Frågan om förskoleverksamheten skall lösas, sade Lennart Gustavsson. Men med Vänsterpartiets politik verkar likriktningen öka och ansvaret tas bort från föräldrarna. Med barnkontot ger vi föräldrarna valfrihet i stället.
Fru talman! Jag skall börja med att klarlägga en del i frågan om kvinnor och kvinnors möjlighet, om jag var otydlig och det kunde framstå som att jag inte anser att männen har ett stort ansvar i sammanhanget när det gäller att fostra barn. Jag vill understryka att männen naturligtvis har ett stort ansvar. Åter tillbaka till diskussionen om den s.k. maxtaxan. Jag har ett antal gånger redogjort för Vänsterpartiets inställning i frågan. Vad jag har svårt att förstå - i det här fallet har jag svårt att förstå Centerpartiet - är varför man motsätter sig en allmän förskola med inriktning på låga avgifter. Jag kan inte förstå det. Det vore bra om jag fick det förklarat för mig.
Fru talman! Det är som jag sade förut. Vi anser att enbart de rika gynnas av maxtaxan. Man har inte heller en valfrihet på samma sätt, utan samhället tar ansvar för alltihop. Med det barnkonto som jag skissade på skulle det verkligen skapas valfrihet för föräldrar som har barn i åldern 1-6 år.

Fru talman! I fråga som maxtaxan - för sista och femtioelfte gången - skall vi som vänsterpartister gå in i överläggningarna, vilket jag tror att jag har sagt fem gånger i dag, med ambitionen att utforma maxtaxan på ett sådant sätt att det har bra fördelningspolitiska effekter. Det kan innebära samråd och samverkan med andra delar. Jag kan avsluta med att säga följande. Man talar om valfrihet, det fria valet, osv. I förlängningen handlar det om att vi hanterar gemensamma resurser. Vi har skilda åsikter. Som vänsterpartist är jag mer övertygad om att vi utvecklar välfärden gemensamt med ett demokratiskt styre och ett demokratiskt förvaltande av resurserna. Jag accepterar och respekterar att andra har andra värderingar där man mer vill se att det är det privata och det individuella som står för utvecklingen. Då handlar det om marknadsanpassade lösningar och tankar om att konkurrens bäst utvecklar verksamheten. Där vill jag som vänsterpartist inte höra hemma.

Fru talman! Eftersom jag är sist på talarlistan kan jag väl passa på att påminna lite grann om historiken bakom utvecklingen av förskoleverksamheten. Det var inte så länge sedan och inte så många mandatperioder sedan vi hade en barnomsorg ute i kommunerna som var väldigt eftertraktad och alldeles för liten i formatet. Socialdemokraterna gick för jag tror det var fem mandatperioder sedan till val på en utbyggnad av barnomsorgen till full behovstäckning. Behovet var då ganska lättdefinierat. Det var köerna i kommunerna där föräldrarna väntade på att få plats för sitt barn i barnomsorg. Jag hörde själv till köbildarna på den tiden. Köbildarna var naturligtvis inte inaktiva. Vi fick möjligheter att starta olika typer av föräldrakooperativ eller liknande. Resurserna var mycket små till dessa enheter. Vi fick ungefär hälften av vad kommunerna gav till kommunala dagis. Men alla var överens om att utbyggnaden måste ske och att den måste ske relativt snabbt. Socialdemokraterna fick t.o.m. en svekdebatt på sig eftersom det inte gick att genomföra utbyggnaden på en mandatperiod. Men man har kommit långt på vägen, och nu är vi nästan framme, men inte riktigt. Det är fortfarande grupper som står och knackar på dörren och inte har tillgång till barnomsorg. I cirka hälften av landets kommuner har t.ex. barn till arbetslösa föräldrar inte tillgång till förskolan. Nu har vi fått en ändring på det. Vi vet att den delen kommer att åtgärdas i samverkan mellan s, mp och v. Det har också skett mycket annat på vägen. En ekonomisk om inte kris så i varje fall en ordentlig svacka har gjort att man i kommunerna har prutat på bl.a. förskolan. De gamla normerna som Socialstyrelsen gav att det skulle vara 3,5 barn per vuxen för barn under tre års ålder i förskolan eller barnomsorgen och lite drygt fem barn per vuxen lärare i förskolan för barn i åldern 3-5 år låter som en saga eller en himmelsk påminnelse om hur det kunde vara. Nu är bilden en helt annan. Nedskärningarna har varit drastiska. Barngrupperna är alldeles för stora. Det behövs mer pengar till kommunerna.

Nåväl. Nu tillhör jag ett parti som anser att förskoleverksamheten skall ha mångfald och stort utrymme för föräldrainitiativ. Jag delar en del av föregående talares synpunkter på förskolan i den bemärkelsen. Det måste finnas kvar alternativ av många slag. Det skall också finnas alternativet att kunna ha barnen hemma. Om barnen är ett, två eller tre år gamla kan man inte ur utvecklingspsykologiskt perspektiv säga att barnen mår bättre av att gå i förskola. Men det finns många andra skäl. Erling Wällivaaras sätt att uttrycka saken är lite främmande för mig. Han sade att det yttersta ansvaret ligger hos föräldrarna. Jag tror att man får vara lite grann försiktig där. Det finns ett ansvar för barnen hos samhället som är mycket stort och som är mycket väl redovisat. Det gäller t.ex. FN:s barnkonvention. De som har läst den senaste budgeten vet att vi har kommit överens om att alla beslut som berör barn som fattas här i riksdagen eller i kommuner och landsting skall ha en barnkonsekvensanalys. Vilka effekter får beslutet för barn? Detta är naturligtvis en annan aspekt på det yttersta ansvaret som är viktig. Samhället har ett tydligt ansvar, och vi måste se till att det finns. Jag tycker att det återspeglas i det som nu händer. Man ökar kvalitetskraven på förskolan. Ett steg var när man gick över från barnomsorg till förskola och flyttade över hela förskolan till skolan och från Socialdepartementet. Tyvärr fick vi då en läroplan för förskolan som var slarvig och ytlig. Kanske var det förståeligt. Det var ett steg in i en ny del av skolvärlden, och man ville gå fram försiktigt. Den utredning, BOSK, som låg till grund för regeringens förslag till läroplan för förskolan hade ett mycket bättre förslag. Den hade gått mycket längre i detaljerna. Det vi från Miljöpartiets sida saknar är sådana viktiga delar som t.ex. inskolning. Det är en oerhört viktig del av verksamheten i en förskola. Det gäller också observationerna och utvecklingssamtalen. De skulle varit inskrivna precis som de är i grundskolan. Det finns också väldigt mycket att säga om det pedagogiska arbetet. Det gäller t.ex. krav på att observationer görs i anslutning till utvecklingssamtalen med föräldrarna osv, dvs. att utnyttja förskollärarnas kompetens på området. Man skrev heller inte in någonting om ansvaret för personalen. Skall det finnas en föreståndare på en förskola? Enligt läroplanen eller skollagen skall det finnas en pedagogiskt ansvarig. Vem skall det vara? Vi kräver att förskollärarna skall ha det pedagogiska ansvaret och att det skall vara en föreståndare. Dessa brister för med sig att den tillsyn som Skolverket och kommunen har tyvärr blir bristfällig av det enkla skälet att man inte vet vad det är man skall kräva. I och med att det inte är specifierat har vi inte tillräckligt bra kvalitetsgaranti för förskolan. Jämför man med grundskola och gymnasium blir skillnaden lite plågsam. Det är just de små barnen som skall ha den sämsta kvalitetsgarantin. Läroplan för gymnasium och grundskola är långt före förskolans läroplan när det gäller garantier för kvaliteten. Vi vill arbeta för att vi får en bra utveckling. Vi hoppas att läroplanen kommer att kunna tas upp relativt snart för en förbättring.

Herr talman! Först vill jag nämna en iakttagelse. Gunnar Goude säger att mer pengar till kommunerna är viktigare än mer pengar till medborgarna. Det är den slutsats man kan dra av de synpunkter som framfördes här. Det är en iakttagelse som jag noterar. Jag har en konkret fråga. Vi var inne på den i det förra inlägget från Lennart Gustavsson. Den handlar om maxtaxan. Hur ställer sig egentligen Miljöpartiet till den frågan? Kan vi få en redogörelse för det? Överensstämmer er uppfattning med Vänsterpartiets, som säger att det skall vara rimliga fördelningspolitiska konsekvenser och att det skall vara rättvist med den terminologi som Vänsterpartiet brukar förorda? Låt oss säga att vi har en riksdagsledamot som har två barn och bor i en Stockholmsförort och tjänar 3 000-4 000 kr netto per månad på att övergå till det system som Socialdemokraterna förespråkar. Det är väl trevligt. Det motsvarar en bruttoökning av inkomsten på ungefär 8 000 kr. Då frågar jag mig: Hur ställer sig Miljöpartiet till det systemet? Om ni har samma inställning som Vänstern, hur vill ni då finansiera detta? Är det genom att höja marginalskatterna för den här inkomstkategorin?
Herr talman! Lennart Gustavsson påpekade att vi i förhandlingarna - det framgår tydligt i budgeten - inte har kommit i land när det gäller maxtaxan. Det är ännu inte formulerat hur den skall se ut - om den nu över huvud taget kommer. De pengar som kan föras över till kommunerna skall naturligtvis användas så att de kommer barnen till del, dvs. att vi får en kvalitetshöjning. Det bör vi göra på bästa möjliga sätt. Vi har naturligtvis en viss hjälp av att det beslut som skall fattas också skall barnkonsekvensutredas. Vi får väl se vilka alternativ som är bäst i det avseendet. Jag tycker att den skillnad som Anders Sjölund gör mellan medborgare och kommun är lite talande. Vi tycker att just förskolan är en gemensam angelägenhet som, bl.a. på grund av de nedskärningar som har varit, bör få pengar för att få upp kvaliteten. Att dela ut de pengarna till enskilda medborgare är väl inte det rätta sättet att få upp kvaliteten i förskolan, i alla fall inte i dagsläget.
Herr talman! Jag konstaterar att Miljöpartiet ansluter sig till Vänstern i grundidén och säger sig vilja återkomma när det gäller de rent tekniska formerna. Men jag fick inget svar på frågan hur ni vill finansiera detta. Hur vill ni kompensera det inkomstbortfall som kommunerna får på det här sättet? Ser ni inget problem med att gruppen höginkomsttagare får en så kraftigt reducerad kostnad?
Herr talman! Jag kanske uttryckte mig otydligt. I valrörelsen hade vi ett förslag om maxtaxa från Socialdemokraterna och ett aktivt motstånd från Miljöpartiet. Jag tror att de argument som fördes fram då har en viss bärkraft. Vår synpunkt på maxtaxan är i dagsläget att den fördelningspolitiskt inte är något bra instrument. Ur vår synpunkt gynnar den fel grupper. Nu vet vi inte hur det kommer att se ut i detalj. Men om man tar en maxtaxa väldigt grovt löper man en risk att pengarna inte används optimalt. Det är inte säkert att barnen i förskolan gynnas av att man vidtar dessa åtgärder när det gäller taxorna, dvs. det som föräldrarna betalar. Det kan hända att det skulle vara en mer angelägen uppgift att fylla behovet av fler vuxna i förskolan eller i grundskolan. Men låt oss se vad framtiden utvisar där! Vi får väl också se vad pengarna kommer att räcka till framöver.

Herr talman! Gunnar Goude inledde med att tala om hur bra det har gått att samarbeta med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Man har kunnat ge mer pengar till kommunerna, och vi vet alla att det behövs pengar till omsorg, skola och vård. Han talade också om att alternativen skall finnas och att man skall kunna välja vem som skall vara hemma. Men köp då vårt barnkonto! Där finns verkligen valfriheten. Den finns definitivt inte i maxtaxan. Det känns lite grann som Gunnar Goude pratar mot sig själv. Vi i Centern vill ha valfrihet. Det skall vara valfrihet för föräldrar och barn. Barnen skall känna ett engagemang och att de behövs i samhället. Jag säger nej tack till den likriktning som skapas av den gipsform som blir när ni samarbetar med Socialdemokraterna och Vänstern.
Herr talman! Jag känner inte något behov av att angripa Birgitta Sellén på de här punkterna. En del får väl stå för henne när det gäller maktfrågorna. För det första är vi eniga när det gäller mångfalden inom förskolan. Jag tror att det är viktigt att vi får det tydliggjort i kammaren. Det finns en bred opinion för att man behåller en mångfald i förskolan. Det gäller bl.a. föräldraaktivitet. Vi arbetar också för föräldraaktivitet i kommunala skolor. Vi vill bl.a. att det skall ändras i skattesystemet så att man som förälder kan få gå in och göra en arbetsinsats i den kommunala skolan utan att bli skattskyldig för arbetsinsatsen. Låt mig återkomma till möjligheterna att stanna hemma med barnen när de är små. Vi tycker att man skall kunna vara kommunal dagbarnvårdare för eget barn. Skälet till det är inte att det är vår vision i Miljöpartiet. Vi vill ha grundtrygghet för alla så att man fritt kan välja vad som är bäst för t.ex. barnen i livets olika skeden. Men på vägen dit får vi finna oss i att vi har ett socialförsäkringssystem som är knutet till lönearbetet. Det skulle vara en stor fördel framför allt för kvinnorna om man fick en möjlighet att tillgodogöra sig de sociala förmåner som är knutna till lönearbetet. Om man kan bli kommunal dagbarnvårdare för eget barn har man rätt till pension, till det sociala försäkringssystemet osv. Det är en lösning som vi har tyckt skulle kunna vara bra. Jag tycker att den är bättre än Socialdemokraternas. Den är framför allt möjlig att genomföra ekonomiskt, till skillnad från

Herr talman! Valfriheten innebär att man kan vara hemma med egna barn om man skulle vilja det. Man skulle helt enkelt kunna få en formell anställning i kommunen. Det skulle naturligtvis inte ge någon stor lön. Den kan man förhandla fram, och det skulle man göra precis som dagbarnvårdarna har förhandlat fram sina löner. Man skulle kunna utvidga det till ett familjedaghem och ta emot flera barn om man så vill. Men möjligheten för en förälder, man eller kvinna, att vara hemma med eget barn skall alltså finnas. Det skall också finnas möjlighet att få tillgodoräkna sig den tiden som pensionsgrundande osv.
Herr talman! Gunnar Goude hyllar samverkan mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Jag skulle vilja veta Miljöpartiets syn på maxtaxan och rättvisan i den. Jag vill också fråga hur ni avser att finansiera den här reformen. Skall ni vältra över kostnaderna på kommunerna? Ni talar mycket om alternativ och mångfald här i kammaren, men när det gäller det praktiska politiska arbetet ute på fältet lyser alla förslag och reformer med sin frånvaro. Jag blev också lite beklämd under Gunnar Goudes anförande. Jag hörde inte ordet förälder nämnas. Existerar föräldrar i Miljöpartiet över huvud taget? Min fråga är också: Är Miljöpartiet verkligen för valfrihet för föräldrar och för familjer? Uppfattade jag Gunnar Goude rätt när jag tyckte att han i sin senaste replik sade att ni egentligen stöder vårdnadsbidraget? Då borde ni ju rösta med Kristdemokraterna. Sedan uppfattade jag inte riktigt vem som har det pedagogiska ansvaret i förskolan enligt Miljöpartiet.
Herr talman! Jag kan börja bakifrån, för det är lättast att komma ihåg. Vi kräver att förskollärarna skall få ett tydligt pedagogiskt ansvar, att det skall tydliggöras. Det har vi krävt tidigare i flera motioner och vi har gjort det i debatterna här i talarstolen. Det är vi inte ensamma om. Det är väl ganska naturligt att man har det kravet. Nu vet jag inte hur Erling hör vad jag säger. Men det kanske är som med min dator. När jag söker på ordet förälder får jag inga svar därför att det finns i kombinationer med sådant som t.ex. föräldraaktiv förskola. Men det är väl alldeles solklart att Miljöpartiet på många olika sätt arbetar för att öka möjligheterna för föräldrar att aktivt delta på många sätt, t.ex. i föräldraaktiva förskolor, i föräldrakooperativ, osv. Mångfalden är viktig. Det är ingenting nytt. När det gäller maxtaxan vill jag inte upprepa argumenten. Jag drog dem som vi hade i valrörelsen. De gäller så länge maxtaxan inte har tagit form. Vi har alltså inte fått något beslut om det. Inte heller i budgeten är beslut fattat. Samverkan har inte gått så långt. Vi har en gemensam skrivning om att medel skall anvisas. De finns anvisade i budgeten till kommuner, öronmärkta för förskola och maxtaxa. Sedan får vi se hur mycket som kommer till det ena eller det andra och vilken form taxeändringen kommer att ha. Vår inställning är klar, och den har jag redan deklarerat.
Herr talman! Det visade sig i den senaste repliken att orden inte stämmer överens med verkligheten för Om ni hävdar att förskollärarna har det pedagogiska ansvaret i förskolan, varför har ni då inte ställt upp på vår reservation? Det är reservation 6 under mom. 12 och 18 i betänkandet.
Herr talman! Det finns många motioner i de här sammanhangen. I den här debatten tror jag att det var över 50 motioner. Vi kommer snart till en debatt där det är 166. Det finns inte heller något regeringsförslag. Däremot vet vi att regeringen har annonserat att man skall göra en översyn. Man kommer med ett förslag, en proposition om allmän förskola, vilket är en sak. Man slutför just nu en utredning om hur lärarutbildningen skall se ut, där förskollärarna ingår. Man har en utredning på gång när det gäller värderingarna i grund och förskolan. Det här är alltså inte rätta ögonblicket att försöka gå samman om någon liten detalj och pressa igenom det i en motion. Det är inte så vi arbetar här. Försök inte använda det mot Miljöpartiet att vi inte stöder reservationen. Det är alldeles solklart var vi står. Vi arbetar för att vi skall få ett tydligt pedagogiskt ansvar, ett tydligt ledningsansvar och en läroplan som mycket mer i detalj - naturligtvis inte en detaljreglering - ger kvalitetsgarantier för den pedagogiska verksamheten i förskolan.

Herr talman! Jag skall börja med att yrka bifall till reservation 6 under mom. 15. Som alla har kunnat konstatera när det gäller det här betänkandet behandlas 166 motionsyrkanden. Det visar på vilken stor betydelse skolfrågor har i Sveriges riksdag och bland samtliga partier. Det förtjänar att betonas att så många engagerar sig i den situation som den svenska skolan befinner sig i. Låt mig säga att jag vill ha en renässans för ordning och reda i skolan. Vi behöver mer av ordning och reda i skolan. Då ger vi skolorna de bästa förutsättningarna för lärande och fostran. Då ger vi lärare och elever en bra arbetsmiljö. Att inte ta itu med de ordningsproblem som i dag finns i många skolor är ett svek mot dem som är verksamma i skolan. Ordningsproblemen är av olika slag och tar sig olika uttryck. Gemensamt är att de skapar otrivsel för alla, att de drabbar alla. Men de drabbar på olika sätt. Dock är det de svagaste eleverna som drabbas värst. De som redan innan hade problem utsätts och på värsta sätt. Varför är det då så här? Varför har skolan hamnat i en sådan situation att Sveriges riksdag, Sveriges regering och riksdagsledamöter från olika partier ägnar mycket tid åt att diskutera och föreslå åtgärder för att komma till rätta med ordningsproblemen, var och en utifrån sin ideologi, var och en utifrån sin syn på lösningar? Jag tror att vi skall ägna lite tid just åt den frågan. Jag tror att det är fråga om en utveckling som har pågått under ganska lång tid och som tar avstamp i flumskolan. Sedan har det fortsatt i en urholkning av lärarens yrkesroll, för att därefter knyta an till de diskussioner och förslag som har lagts och som visar att familjens ställning, föräldrarnas ställning, i allt högre grad har urholkats. Det har lett till ordningsproblem. Vi måste få stopp på den här negativa utvecklingen. Normer, regler och värderingar är honnörsord som måste ges innehåll. I betänkandet skriver utskottet att värderingsfrågor skall utgöra basen för arbetet i skolan. Det kan vi instämma i. Men vi moderater anser att det behövs förtydliganden av läroplanens skrivningar om värdegrund. I dagens tidning kan vi läsa i en artikel: Rönninge gymnasium misshandlades på onsdagen så allvarligt av en elev att han fick föras i ambulans till sjukhus. Det skall inte vara så, men det är så. Skall lärare och elever vara rädda, lärarna för att gå till arbetsplatsen och eleverna också? Jag kan ta ett exempel från min hemstad Västerås. En elev knivskars. Eleven flyttades från skolan, den som utförde dådet var kvar. Vilka signaler skickar vi ut om vi hanterar de här frågorna på det sättet? Skolan måste ägna mer tid åt att lära människor att umgås med varandra och att respektera varandra, respektera att vi är olika. Men skolan måste också göra klart för dem som är i skolan vad som är rätt och vad som är fel. En konsekvens som vi tar upp i vår reservation är att vi anser att det behövs en översyn av bestämmelserna om disciplinära åtgärder mot elever, vilket också skall vara ett regeringsuppdrag från riksdagen. Ett exempel har jag just gett er, och det finns väldigt många fler. Det är många åtgärder som behövs. Jag har pekat på några som behövs för att skolans arbetsmiljö skall vara bättre. Här finns också betydelsen av att eleven är i centrum och av att det inte bara är tomma ord. Vi behöver en högre grad av individualisering i skolan, inte bara när det gäller eleverna utan också när det gäller läraren. Det tar sig nu förhoppningsvis uttryck i en reformering av lärarutbildningen. Men vi skall också betona betydelsen av valfrihet i skolan, av att man kan välja mellan skolor, av att man har möjlighet att välja mellan skolor. Då kanske vi också skall börja titta på hur vi finansierar den skola som vi i dag lägger så stor betydelse vid i den politiska debatten. Det är av strategisk betydelse för Sveriges välstånd hur vi lyckas med våra investeringar inom det utbildningspolitiska området. Vi skall också ställa frågor till oss själva om utvärdering och uppföljning, både av lärare och av elever, och då spelar enligt min mening betygen en självklar roll. De måste komma tidigare, de måste omfatta fler steg och de måste vara tydligare. Skriftlig dokumentation och sådana utvecklingssamtal som i dag förs är för mig en självklarhet. Information till föräldrarna om barns och elevers beteende i skolan måste ges en mer framträdande roll. Vi måste ge skolan tid att ägna sig åt detta. Vi måste synliggöra problemen, och det är först när vi har gjort det som vi kan föreslå och genomföra de rätta åtgärderna för att lösa dem. Jag anser att det är vad Moderata samlingspartiet gör i de partimotioner, kommittémotioner och enskilda motioner som vi redovisar.

Herr talman! Jag inledde för en dryg månad sedan en debatt här i kammaren med att ge stöd till de elever som strejkade i Skåne och som krävde mer pengar till skolan. Sedan dess har fler elever varit ute i protester och strejker mot nedskärningar och för att göra sina röster hörda i frågor som angår dem. Vänsterpartiet ser positivt på att skolelever själva organiserar sig och står upp för sina rättigheter och för det självklara kravet på mer pengar till skolan. Jag är förstås medveten om att det här inte är en budgetdebatt, men jag vill ändå än en gång understryka att även om jag ser positivt på det samarbete som har etablerats mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och som innebär att mer pengar ges till kommuner och landsting både i år och kommande år, så räcker inte detta. De som säger att skolan inte behöver mer resurser utan bara ett förändrat arbetssätt har fel, även om sådana förändringar är nog så viktiga. När detta är sagt vill jag gå över till att ge några synpunkter på det betänkande som vi i dag diskuterar. Vi har dels i en egen reservation, dels i en med Miljöpartiet gemensam reservation redogjort för våra synpunkter. Jag vill redan från början säga att jag självfallet står bakom samtliga Vänsterpartiets reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 4 under mom. 5 och reservation 5 under mom. 43 för att vinna en del tid här i kammaren. Det som vi i dag behandlar spänner över ett brett område, och jag har här inte utrymme för att redogöra för alla de tankar som ligger bakom våra reservationer utan får koncentrera mig på några av dem. Låt mig börja med den principiella synen på det som vi kallar den flexibla och sammanhållna ungdomsskolan, som tar sin utgångspunkt i hur vi nu skall kunna dra fördel av att vi i dag i stor utsträckning har en tolvårig och, om vi räknar in förskoleklassen, en trettonårig skola. Vi menar att all utbildning i skolan skall vara arbetslivsförberedande och ge behörighet till högskolestudier, eftersom alternativet är att en del som man inte förmår motivera för tillfället hamnar i återvändsgränder. Den utredning som vi föreslår skall se över hur skolan skall kunna anpassas till ungdomars olika utvecklingsstadier. Mer av konkret och praktiskt skolarbete utförs under den period då ungdomarna är mest mogna för sådant arbete, och de mer teoretiska studierna skjuts upp tills man har nått mognadsnivån för sådana studier. Utgångspunkter för ett sådant arbete måste vara att undvika olika former av nivågruppering och att samtidigt ge varje elev det stöd som behövs för att utvecklas i sin egen takt och för att motverka utslagning. Vi ser betygen som ett hinder i arbetet för ökad skoldemokrati och för möjligheten att skapa en likvärdig skola för alla. Vi vet att betygen är ett sätt att sortera elever också utifrån klassbakgrund och att betygssystem, faktiskt oavsett hur de utformas, därmed återskapar klassamhällets uppdelning mellan människor. I betänkandet anges också att "varje betygssystem, oavsett utformning, påverkar arbetet i skolan och att det perfekta betygssystemet sannolikt inte finns". Men betygen behövs ändå, menar utskottsmajoriteten, dels för att ge ett intyg på uppnådda kunskaper, dels som instrument för urval till högre studier. Min fråga till majoriteten - och egentligen till alla de partier som inte står bakom yrkandet om en utredning om hur en betygsfri skola skall kunna genomföras - måste då bli: Finns det verkligen inga bättre sätt att visa hur bra en elev klarar sig i skolan? Vad anser ni att de obligatoriska utvecklingssamtalen annars syftar till? Och vidare: Menar ni att det är motiverat att använda betyg som - oavsett hur de utformas - "påverkar arbetet i skolan" bara därför att man skall kunna sålla mellan elever till vidare studier? Varför kan inte varje nivå i utbildningssystemet få sköta sin egen antagning i stället för att tidigare skolår skall hämmas? Herr talman! Segregationen mellan olika skolor i Sverige ökar alltmer. Det visar i stort sett varje bild som ges av skolan. Det finns många orsaker till detta, och dit hör bostadssegregation, arbetslöshet och särskild problematik i storstadsområdena. Men vi menar att en bidragande orsak också är framväxandet av privata - s.k. fristående - skolor. Samtidigt som de offentliga skolorna i många kommuner fortfarande får mindre pengar för varje år startar alltfler privatskolor. Det innebär att många föräldrar som har tillräckligt socialt kapital flyttar sina barn från de offentliga till de privata skolorna i stället. Det betyder att många av de viktiga impulser som skolan faktiskt behöver i form av ny pedagogik hänvisas till de privata initiativen. Det innebär dessutom att makt successivt förs från det gemensamma till det privata, en genomgående trend i hela samhällsutvecklingen, en trend som Vänsterpartiet vill bryta. Vi får en typ av skolor för dem som har och en annan för dem som inte har. Vi får en uppdelning utifrån klassbakgrund, etnicitet och religiös uppfattning, en uppdelning mellan elever som egentligen har allt att vinna på att faktiskt mötas. Det är knappast fruktsamt om man vill skapa en demokratisk, likvärdig och sammanhållen skola för alla. Det är mot den bakgrunden som vi har föreslagit att inga nya privata - s.k. fristående - skolor tillåts etableras. Att Folkpartiet påstår sig vilja använda skolan som "en murbräcka mot segregation", som man skriver i sin reservation, och samtidigt anger att man vill ha fler fristående skolor visar med all önskvärd tydlighet att man intet har förstått av mekanismerna bakom segregationen, eller också blandar man ihop en murbräcka med en säck gödningsmedel. Men det är klart: Folkpartiet är inte representant för vare sig arbetarrörelsen eller bonderörelsen, så det må kanske vara det förlåtet. Vi har också föreslagit att det i skollagen bör anges en lägsta nivå för elevvårdspersonal som kommunerna är skyldiga att hålla. Vi menar att varje elev måste garanteras rätten att ha tillgång till skolpsykolog, kurator och skolsköterska. Det vore att ge ett viktigt verktyg till varje skola att använda i arbetet för att undvika att elever slås ut, ger upp och passiviseras. I betänkandet hänvisas till en pågående utredning, men vi menar att det redan nu står klart att denna lägsta gemensamma nivå måste garanteras alla elever. Avslutningsvis vill jag kommentera några av de borgerliga partiernas reservationer. Man kan ana att det i synen på skolan - och i någon mening också i synen på människan - finns kvar en grundläggande skillnad mellan höger och vänster. Både Centern och Moderaterna skriver i sina reservationer om behovet av att skärpa de disciplinära åtgärder som skall kunna vidtas mot eleverna. Centern och Kristdemokraterna talar vidare om hur en "nollvision" bör upprättas i skolan. Jag måste säga att jag ställer mig smått undrande, för att uttrycka det milt, till om det är hårdare tag, fler kränkningar av den personliga integriteten, strängare regler och tätare kontakt mellan skolan och polisen som verkligen uppmuntrar och motiverar fler unga människor att trivas i skolan. Jag trodde att det var uppmuntran, möjlighet till personligt ansvar, demokratiskt inflytande och social samvaro som skapar växande människor, inte repression. Min fråga till de partier som jag nu har nämnt måste alltså bli: Har jag fel?
Herr talman! Visst skall eleverna utvecklas och övas i social samvaro, men samtidigt handlar det också om att de regler som finns i skolorna skall upprätthållas. Vi för en diskussion om detta och vill lämna ett uppdrag till regeringen, vilket jag också har redovisat här i kammaren. Jag måste säga att jag blir beklämd när jag lyssnar på en uttalad kommunist i Sveriges riksdag. Vi kan från talarstolen höra att inga nya privata skolor skall tillåtas. Det är ett eko av det förgångna. I utredning efter utredning konstaterar man att det är just med hjälp av alternativen som skolan och barnomsorgen har utvecklats. Det är ett erkännande som lämnas av fackliga organisationer och av lärare - både enskilt och i grupp. Då borde det rimliga vara att även Vänstern bejakar den positiva utveckling som de privata skolorna har inneburit.
Herr talman! Tomas Högström tar i sin replik åter igen upp frågan om disciplin. Som en inledning på denna replik måste jag få ställa en fråga. I moderaternas reservation framgår det att man anser att samtidigt som skolans ansvar för att fostra barn och ungdomar har ökat, har en del av de verktyg som skolan har haft försvunnit eller blivit kraftlösare. Jag skulle gärna vilja veta vad Tomas Högström menar. Vilka verktyg är det han vill ha tillbaka? Tomas Högström säger att vi i Vänstern borde bejaka de saker de fristående, privata skolorna har kommit med. Problemet är att i den verklighet där många elever och lärare lever - men kanske inte i utredning efter utredning, som Tomas Högström hänvisar till - ökar segregationen mellan skolor. De som har socialt kapital, de som har akademisk utbildning och bakgrund, flyttar sina barn till de skolor som finns t.ex. i Stockholms innerstad eller som redan är goda skolor. Resten av eleverna får finna sig i undermåliga skolor. Jag tar nog snarare intryck av verkligheten än av
Herr talman! Vi kan konstatera att många av de alternativ som har vuxit fram finns i de socialt utsatta områden som Kalle Larsson påstår att man flyttar från. Varför flyttar man från de socialt utsatta områdena där inga alternativ erbjuds? Jo, just beroende på den samhällssyn som Kalle Larsson representerar. Den har tillåtit och svarat för planeringen och uppförandet av dessa bostadsområden. Kalle Larsson bör mer granska sitt eget fögderi, och han bör bejaka den positiva utveckling som de privata alternativen har erbjudit. Jag konstaterar att Kalle Larsson inte med ett ord ger ett erkännande för en faktisk utveckling. Det visar på svagheten i den politik Kalle Larsson företräder.
Herr talman! Jag ger gärna ett erkännande till att det behövs mer alternativ pedagogik i skolan. Det finns ett tänkande i de privata och i de fristående skolorna såväl som i många av de offentliga skolorna som vi måste ta större hänsyn till. Tänkandet skall användas för att utveckla skolan. Nu är det sagt - om det nu måste sägas. Problemet i dag är snarare att de som vill använda sig av alternativ pedagogik och nya former av undervisning hänvisas till de privata skolorna i stället för att den gemensamma offentliga skolan omformas. På så sätt bidrar privatskolesystemet till att cementera pedagogiken i den offentliga gemensamma skolan. Jag konstaterar att Tomas Högström inte vill tala om för mig vilka verktyg skolan tidigare har haft, som har försvunnit, och som moderaterna vill införa. Låt mig sända med en förhoppning om att det inte är svingen och spänsten i pekpinnen som fattas för Moderata samlingspartiet.

Herr talman! Den värdegrund som är antagen i samband med läroplanen efterlevs inte överallt. Tomas Högström gav flera exempel på detta. Det är därför med tillfredsställelse vi kristdemokrater har uppmärksammat skolministerns arbete med frågor om värdegrunden. Jag är dock ibland orolig över att det inte tydligt anges vilken värdegrund som avses. På min direkta fråga i kammaren svarade skolministern att det var den värdegrund som finns framskriven i läroplanen Lpo 94, dvs. med utgångspunkt i västerländsk humanistisk människosyn och kristen etik. I läroplanen för förskolan anges dock inte så tydligt vilken värdegrund som avses. Jag tycker att det är synd. En värdegrund finns, tydlig eller otydlig, i varje verksamhet och hos varje individ. Det intressanta är vilken värdegrund som får prägla den kultur som finns i en verksamhet. Det är den som sedan visar sig i handlingar, beteenden, tankar och tal. Därför kan vi kristdemokrater aldrig bli nöjda med att man arbetar med en värdegrund som sådan. Vi är måna om att arbetet utgår från den värdegrund som vi anser att ett gott samhälle bygger på, dvs. med den kristna etikens förtecken. Utifrån vår grundsyn, som också är den som finns framskriven i nu gällande läroplan, följer ett antal ställningstaganden till frågor som föreliggande betänkande tar upp. Nu hoppas jag innerligt att föregående talare lyssnar. Det här gäller synen på människor. Varje barn är unikt och har rätt att bli bemött utifrån sina möjligheter och behov. Det är något annat än att stöpas i samma form, och det får andra följder. Därmed kan inte undervisningen vara lika för alla. Flexibla möjligheter måste ges. Detta gäller också kunskapssynen. Vi har olika begåvningar och intressen. Såväl praktiskt som teoretiskt kunnande är värdefullt. Herr talman! I början av seklet var den praktiska kunskapen allmängods. På gårdarna, tillsammans med de stora familjerna, fick barnen och ungdomarna tidigt lära sig den vardagskunskap som rent praktiskt behövdes för att leva i samtidens samhälle. Den teoretiska kunskapen fanns för de besuttna, de som hade de ekonomiska tillgångar som krävdes för att få studera. Då tog folkbildarna sitt ansvar för att ombesörja teoretisk kunskap till alla. Hur är förhållandena i dag? Det omvända! Den teoretiska kunskapen är tillgänglig för alla. Det tycker vi är bra. Men hur är det med den praktiska? Vänsterpartiets Kalle Larsson säger att de som inte är mogna för det teoretiska skall ha praktisk kunskap. Det kan man börja med. Det är, tycker jag, en oerhört knepig inställning. Det är förvånande att Vänsterpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna, kan inrikta en skola på i flera avseenden ensidigt teoretiska kunskaper och inte våga lyfta fram handens kunskap. Jag menar att den teoretiska kunskapen glorifieras i alltför hög grad. Det kommer att komma en situation framöver när vi inser att vi har förlorat något i samhället. Vi vet att välfärdens utveckling och människors välbefinnande behöver både handens och den s.k. andens kunskap. I skolans värld kan värderingar av kunskapens tyngd avläsas på den tid barn får till sitt förfogande för att lära. Vi kristdemokrater menar att en översyn av det totala antalet timmar i grundskolan, i syfte att öka antalet timmar i slöjd, idrott och hälsa, bild och hemkunskap, skall göras. Detta skall göras för att möta såväl den enskilde elevens behov som samhällets behov. Mobbning är ett problem som fortfarande framträder. Allt bekämpande till trots hör vi allt oftare talas om mobbning. Alla former av mobbning måste med kraft motverkas. Jag trodde att vi var eniga om det målet - ända tills jag hörde Kalle Larsson tala i talarstolen. På något sätt nonchalerar han vår nollvision. Visst har Kalle Larsson fel när han säger att vi vill ha nollvision på grund av disciplinära åtgärder. Vi talar om nollvision utifrån en värdegrund där eleverna praktiskt får öva sig i etik. Det handlar inte enbart om ord för oss. Det handlar inte om bestraffningar. Det handlar om social träning i människors utveckling. Vi kristdemokrater har med åsnans envishet betonat värdegrunden, i dag i samband med varje betänkande, och vi kommer att fortsätta att göra det. Att lära unga människor och oss själva, oavsett vilken ålder vi är i, att behandla andra som man själv vill bli behandlad, att praktiskt i det vardagliga arbetet omsätta det vi tror på, är det bästa sättet att motarbeta mobbning. Värdegrunden är tagen i riksdagen. Vi vill att värdegrunden skall följas upp i alla planer, också i skolplanerna i kommunen, i lokala arbetsplaner samt i En sak till som kan ses som en konsekvens av våra grundvärderingar är att vi ständigt måste pröva nya möjligheter för att möta människors behov där dessa finns. Därför är det viktigt att systemen blir flexibla. Varför tror tidigare talare här att privata skolor startas? Kanske de kan lyckas möta eleverna på ett bättre sätt, så att de utvecklas bättre. Ni kanske tror att de cementerar gamla rutiner från den vanliga skolan, men det tror inte jag. I stället är de privata alternativen en tillgång, om det offentliga vill ta vara på de erfarenheter man kan nå därifrån. Vi vill också lyfta fram vuxenutbildningens fördelar. Vuxna människor som inte har tillräckliga kunskaper i t.ex. läsförståelse och skrivförmåga har svårt, om ens någon möjlighet, att få arbeta eller studera på högre utbildning. Dem skall vi också ta ett ansvar för och erbjuda möjligheter att komma vidare i det livslånga lärandet. Här kan påpekas att Kristdemokraterna var det enda parti som i vårbudgeten var berett att satsa mer resurser på utbildning för dem som bäst behöver det. För mig är det obegripligt att socialdemokrater och vänsterpartister skär ned på den utlovade utbyggnaden. Det är ett svek. Eller vad säger Kalle Larsson om detta, herr talman? I en motion om gymnasieelever och deras svårigheter föreslår jag att en försöksverksamhet skall starta för att stödja dem som har svag social förankring och behöver hjälp och trygghet från vuxna. Alltför ofta möts man av att elever som inte följer med i undervisningen får hjälp med själva inlärandet. Och detta är en god hjälp för dem som har inlärningssvårigheter. Ofta är det emellertid inte inlärningen i sig som är problematisk, utan snarare ett slags grundtrygghet som saknas. Då är det andra insatser som behöver göras. Exempel på sådana är folkhögskolorna, som varit ett stort stöd för ungdomar som haft svårt att finna sina liv. Det vore rimligt att den vanliga gymnasieskolan skulle kunna förenas t.ex. med gruppboende eller liknande. Poängen med det jag säger är att ungdomars behov skall avgöra hur lösningen skall bli. Här har utskottet visat en positiv hållning och föreslår att en sådan försöksverksamhet bör komma till stånd genom frivillig samverkan mellan berörda kommuner och andra intressenter. Den skrivningen uppskattas. Herr talman! Jag står bakom samtliga yrkanden som är gjorda i utskottet, men för tids vinning yrkar jag här bifall till reservation 3 under mom. 15.

Herr talman! Yvonne Andersson inleder med att uttala några, egentligen till intet förpliktande, meningar om att varje barn är unikt osv. Det är riktigt; det håller vi nog alla i denna kammare med om. Därefter går hon över till att säga att Vänsterpartiet vill stöpa alla i samma form. Låt mig då säga att det är helt fel uppfattat. Vi talar inte om valfrihet på det sätt som kristdemokraterna kanske gör, där det handlar om att välja en färdig form av undervisning och skolform. Vi talar om ett direkt inflytande för alla som finns i skolan över den egna vardagen. Vi talar definitivt inte om att stöpa alla i samma form. Jag tror att Yvonne Andersson missförstod, medvetet eller inte, vad jag sade när jag talade om den flexibla ungdomsskolan. Vi talar där om att saker som handlar om en högre abstraktionsnivå ibland kommer in för tidigt i skolan och kan behöva vänta några år. Men det handlar inte om att skilja teori och praktik. Nej, tvärtom är den bästa undervisningen den som förmår förena teori och praktik. Jag måste fråga Yvonne Andersson om nollvisionen, som hon diskuterar. Yvonne Andersson kan inte vara omedveten om likheten i ord mellan nollvision och nolltolerans. Nolltolerans inom brottsbekämpningen handlar om att man skall slå ned med hårdhet på varje liten förseelse. Om det är den uppfattningen Yvonne Andersson har om hur skolan skall fungera tror jag att hon är fel ute.
Herr talman! Det var intressanta frågor, måste jag säga. Hur skall människor ha inflytande över sin vardag? Hur skall man kunna få sina individuella behov tillgodosedda om det bara finns ett alternativ att välja på? Vad Vänsterpartiet och kommunisterna egentligen framhärdar i är tanken att det enbart skall finnas en typ av skola. Och om ni hade trott att denna typ av skola skulle kunna stå för alla alternativ som människor vill ha, skulle det aldrig ha funnits grogrund för privata alternativ. Men det visar sig ju att den skola som ni på vänsterkanten har samarbetat kring inte ger de alternativen. Den förmår tydligen inte ge de alternativen, eftersom alltfler väljer att låta sina barn gå i andra, alternativa skolformer. Om man skulle ta vara på de erfarenheter som de alternativa och privata skolorna ger skulle det naturligtvis räcka med det statliga och kommunala alternativet. När det gäller nolltolerans och nollvision, kan man använda olika ord på olika sätt beroende på vad det är fråga om. Men vi skall inte behöva tolerera någon mobbning, därför att den kommer aldrig att växa fram om unga människor tidigt lär sig att man skall behandla andra som man själv vill bli behandlad. Vem vill bli mobbad? Det här kommer naturligtvis att successivt avta, men det handlar inte enbart om barn utan också om vuxna. När det gäller det inflytande ni talar om: Har ni också där jobbat för det? Ändå kan utvärderingarna påvisa att man inte har reellt inflytande i skolan. Det är naturligtvis synd.
Herr talman! När man hör kristdemokraterna - och de kristna, får jag väl säga, med samma svepande formulering som Yvonne Andersson använder sig av - diskutera är det ofta mycket som låter väldigt bra. Men när man funderar över vad det egentligen är de vill förändra hittar man ganska mycket mindre och ibland inte så roliga saker. Nollvision måste ändå innebära att ni vill tillföra någonting nytt i den begreppsvärld som vi handskas med i skolan. Det kan inte bara handla om att vi inte tycker att elever, lärare och andra skall mobbas i skolan. Jag tror att inte ens Yvonne Andersson kan förmå sig att säga att någon annan här inne skulle vilja det. Jag undrar: Vad är det nya som Yvonne Andersson och Kristdemokraterna i så fall vill tillföra med begreppet nollvision? Jag tror personligen inte att fler uniformerade vakter på skolorna eller metalldetektorer i dörrarna är någonting som underlättar trivseln i skolan. Det påstås också att vi bara vill ha ett alternativ, en skola. Yvonne Andersson sade inte det, men jag får en bild av att den skolan är väldigt stor, grå och tråkig. Så är det förstås inte. Vi vill att man skall kunna välja vilken pedagogik man skall använda sig av, och vi vill därför få in mer alternativ pedagogik i den offentliga, gemensamma skolan. Vi vill inte heller bara ha en typ av skola, men vi vill att samhället gemensamt skall ha ansvaret för hur utbildningen fungerar och drivs och att det därför också är rimligt att de skolor som finns styrs och kontrolleras av oss tillsammans. Det är inte en överhöghet i form av någon stat som skall göra detta, utan det är vi gemensamt, med inflytande från föräldrar, elever och lärare men också från dem som vi väljer gemensamt i de val vi har i det här landet.
Herr talman! Jag måste säga att det är viktigt för en riksdagsledamot som Kalle Larsson att kunna skilja på parti och religion. Det är en klar fördel. Det önskar jag att han lär sig hädanefter. När det gäller det nya vi vill tillföra, handlar det om den sociala träningen för barn, att tidigt starta med att den värdegrund som man står upp för också skall iscensättas i övningar, värderingsövningar, och i träning. Sådant kanske t.o.m. periodvis skall få dominera framför kunskapsträning. Det är det vi vill ha. Det är det nya. Det nya är att den sociala träningen och det sociala samspelet är lika viktigt som matematikkunskaper för unga och äldre människor. Jag tycker också att det skall finnas fler alternativ i den skola som finns i våra kommuner och i statens regi. Där är vi helt överens. Men när de alternativen har startat - när utvecklingen har gjort att det har blivit så - har de privata alternativen kanske inget existensberättigande. Om det finns olika alternativ, på väldigt många olika sätt, kan alla de människor som väljer fritt hitta någonting som tillgodoser deras behov. Det är vår grunduppfattning.

Herr talman! Inför valet 1998 kom skolan i fokus mer än någonsin tidigare. I bakgrunden kunde vi se larmrapporter om underkända elever med underkända betyg i grundskolan och gymnasiet. Det beskrevs som att lärarna inte kunde hantera eleverna på vissa skolor. Man visste inte vad som hände i skolan, och det fanns ingen riktig kontroll. Nervositeten var stor, och bekymren sågs som väldigt stora. Nyligen presenterade skolan vissa resultat för 1998. För oss som har läst dem var det en skrämmande läsning. Vi kunde se att ungefär var femte elev i grundskolan inte nådde kunskapsmålen i alla ämnen. Var tionde elev var inte behörig att gå vidare till ett nationellt program i gymnasieskolan. Av eleverna med invandrarbakgrund var det var femte som inte blev behörig. Alla som lyssnade på partiernas budskap i valrörelsen måste ha nåtts av beskeden att vi nu kommer att ta krafttag, att vi nu kommer att lyssna och att vi inte kommer att sänka eleverna i skolan. Förväntningarna på oss i riksdagsarbetet under denna period var stora, och de var så med rätta. Dystert nog har regeringen och dess medhjälpare inte lyckats ta något initiativ för en bättre skola. Efter alla löften från valrörelsen, och efter ett helt riksdagsår då skolan uppmärksammats kanske mer än någonsin tidigare av oss i oppositionen, lyser de konkreta åtgärderna fortfarande med sin frånvaro. Detta innebär att vi på nytt kan se fram emot en vår då många elever kommer att gå ur skolan med icke godkända kunskaper. Det hade varit intressant, och det hade varit bra för skolan och för eleverna, om vi i dag hade kunnat diskutera en proposition som hade varit framlagd av regeringen. Jag hoppas att den kommer snart och att vi får sätta i gång diskussionen. Detta innebär att behovet av en ny politik kvarstår. Det måste, som vi i Centerpartiet ser det, vara vi vuxna som har ett ansvar för barnens framtid. Man kan inte som lärare skylla på politiker när det gäller skolan, lika lite som vi som politiker kan skylla på skolledare eller på den konjunktur vi har i dag. Det är i grunden ett gemensamt ansvar. Som politiker har vi ansvar för att prioritera och peka ut målen. Det är dags för en ny politik. Vår ambition i Centerpartiet är att man i varje kommun och i varje regering skall kunna ta ansvar för den nya skolpolitiken. Herr talman! Jag tänkte nu ge en väldigt övergripande bild av den grund som Centerpartiet lägger för den nya skolpolitiken. Vi kallar det för vår femstegsplan. Vi anser att skolan skall vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. Alla barn kan lära, som vi ser det, och alla barn vill lära, men det kräver att undervisningen anpassas, är flexibel och utgår från varje elev. Vi kommer inte att acceptera misslyckanden. Det är skolans ansvar att se till att eleven uppnår kunskapsmålen. Politiken skall i första hand inriktas på kunskapsresultat, och inte på hur skolan organiseras. Skolans utveckling är slutligen inte bara en fråga för politiker. Det behövs ett nytt samhällskontrakt för skolan som engagerar lärare, föräldrar och det omgivande samhället. En huvuduppgift de kommande åren är därför att skapa en grundskola som ger eleverna godkända kunskaper. Ingen elev skall behöva lämna grundskolan underkänd. Vi i Centerpartiet välkomnar därför det förslag som har kommit om en översyn av skollagen. Grunden för en ny skollag skall som vi ser det vara just att alla elever skall ha rätten att gå ut grundskolan med godkända kunskaper. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 under mom. 1. Kraven på skolan måste också skärpas. Grunden till det livslånga lärandet och delaktigheten i samhället läggs just i unga år - i grundskolan. Det är förmågan att läsa, räkna och skriva och den kunskap man inhämtar i grundskolan som är basen för det fortsatta lärandet. Kunskapen är också en viktig faktor när det gäller att överbrygga de klyftor som finns i samhället. Resurserna till skolan är enormt viktiga, som flera har påpekat tidigare i debatten. Men vi är också medvetna om att det inte bara är resurserna som avgör skolans kvalitet. Den svenska skolan är i dag, kan vi se, dyrast i världen, men resultatet motsvarar inte de kostnaderna. Delvis beror det på att skolans resurser försvinner i andra verksamheter än undervisning - främst i väldigt dyra lokaler. På många håll genomförs det i dag också nya besparingar på undervisning, medan lokalkostnaderna fortsätter att skena. Utifrån detta vill vi att en utvärdering görs av hur kommunernas anslag till skolorna fördelas och av hur mycket av resurserna som faktiskt går till skolans huvuduppgift, dvs. att undervisa eleverna. Vi i Centerpartiet vill också lämna den fixering vid organisation och tidsstyrning som fortfarande präglar skolan och skolpolitiken. Utgångspunkten är att skolan och dess politik måste sätta elevernas rätt att få godkända kunskaper i fokus. Skolan skall därför bli flexibel, så att det är de uppnådda kunskapsmålen och inte antalet år eller dagar i skolan som räknas. Ett riktvärde bör, som vi ser det, vara tio års skolgång med början vid sex års ålder. Men det skall kunna vara olika för olika elever, med tanke på elevernas olika utgångspunkter. Efter det vill jag yrka bifall till reservation 1 under mom. 4. Vi anser också att en individuell studieplan skall komma till, där undervisning i olika tempon tillåts, anpassad efter varje elev. För att det skall bli möjligt bör grundskoleförordningen ändras. I samma ändring bör också den centralt fastlagda timplanen avskaffas. Dessa individuella studieplaner anser vi skall tas fram genom att lärare, föräldrar och elever gemensamt går igenom och utvärderar det som uppnåtts i utvecklingssamtal. Herr talman! En ökad individualisering i skolan innebär också att resurserna anpassas individuellt efter varje elev. Det är inte statens uppgift att bestämma på vilket sätt resurserna skall fördelas till varje elev. Det måste vara upp till varje kommun och till varje skola att fördela resurser så att målet godkända kunskaper uppnås. Skolans huvuduppgift måste fokuseras i högre grad än i dag. Det är en huvuduppgift att se till att just elevernas förmåga att läsa, räkna och skriva kommer i fokus och ges särskilda resurser. Alla lärare skall också ha kunskaper om hur barns läs och skrivutveckling går till, och utvecklingen i de viktigaste ämnena bör göras till allmänna mål för hela grundskolan. Centerpartiet anser också att lärarnas roll skall uppgraderas och uppvärderas. Det är ett av de viktigaste yrken vi har. Vi vill stärka lärarna genom att bl.a. se till att de får en professionell roll, inrätta karriärvägar för lärare och öppna möjligheten för lärare att vidareutbilda sig till specialister för att de t.ex. skall kunna undervisa elever med läs och skrivsvårigheter. Centerpartiet vill också i samverkan med lärarnas organisationer införa en certifiering av lärare. Det behövs alltså, herr talman, ett målmedvetet kvalitetsarbete för att förbättra skolan. Staten har självklart ett stort ansvar, men genom utvärdering och uppföljning garanteras skolans likvärdighet i hela landet. Vi i Centerpartiet vill därmed inrätta ett oberoende kvalitetsinstitut och samtidigt ge stöd åt kommunernas eget kvalitetsarbete. Vår satsning på eleverna och kvaliteten i skolan kan vi t.ex. se i den vårmotion som vi väckte som innebär att vi vill satsa 1 miljard mer än regeringen och dess samverkanspartier på just kvalitetsutvecklingen i skolan. Slutligen, herr talman, vill jag också visa på att vi tycker att decentraliseringen i skolan skall fortsätta. Makten över det dagliga livet vid skolan bör flyttas ut till varje skola, dess ledning, lärare, elever och föräldrar. Vi vill att varje skola skall ha en egen lokal styrelse med ett tydligt avgränsat ansvar. Men den här decentraliseringen får inte enbart innebära att man får en plats i en styrelse. Den skall innebära ett engagemang och en äkta makt där det finns möjlighet till samverkan och utveckling. Vi kan ju se i dag hur skolledningarnas ansvar har urholkats och dragits tillbaka. Det pedagogiska ansvaret har försvunnit från skolledarna. Det här måste ändras. Vi i Centerpartiet förordar därför att kommunerna tecknar avtal med rektorerna där verksamhetsmål och resurser regleras. Herr talman! Starka grepp måste tas inom skolpolitiken. Vi från Centerpartiet har framfört en helhetssyn med grunden för hur vi vill att skolpolitiken skall förändras. Självfallet står jag bakom alla de yrkanden som jag har framställt i utskottet och som finns i betänkandet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till den reservation som jag har talat om, nämligen reservation 1 under mom. 1 och 4. Tack!
Herr talman! Jag sade i mitt inlägg att en grundläggande skillnad mellan högern och vänstern kanske fortfarande kan anas när det gäller människosynen och synen på skolan. Centern har ju inte alltid samarbetat med högern utan ibland också med socialdemokraterna. Därför skulle jag vilja reda ut hur Sofia Jonsson och Centerpartiet egentligen ser på de disciplinära åtgärder som skall kunna stärka skolan, enligt den reservation som man har avgett. Jag uppfattade det som att dessa hårdare regler för tillrättaförande, som det heter, skall bestämmas centralt. Rätta mig gärna om jag har fel på den punkten! Därför vill jag fråga Sofia Jonsson om hon tror att hårdare regler och strängare straff, om vi uttrycker det så, gör att det blir ett bättre arbetsklimat i skolan. Om jag nu har uppfattat det här rätt undrar jag varför dessa skall fastställas centralt och inte arbetas fram på den enskilda skolan av lärare tillsammans med skolledning och, inte minst, eleverna själva. Min och Vänsterpartiets uppfattning är i alla fall att man har större benägenhet att följa de regler som man själv har varit med om att ta fram. Jag skulle vilja höra Sofia Jonssons åsikt om detta.
Herr talman! På något sätt tycker jag att det verkar som att Kalle Larsson tycker att disciplinära åtgärder, hårdare tag i skolan och straff är något otroligt viktigt. Han verkar ju attraheras av det i varenda replikskifte. För mig och Centerpartiet handlar det om att bygga upp en ny skola, en skola där det finns ett samarbete mellan elever, föräldrar och lärare. Det är en flexibel skola som medverkar till att varje elev kommer i fokus, i centrum, och där varje elevs förutsättningar bejakas och kommer fram i god tid. Som vanligt pratar Kalle Larsson i gammal kommunistisk anda. Det handlar om devisen att kommunerna skall styra den kommunala skolan, en kommunal skola som han i ett tidigare inlägg motsatte sig. Men det är en kommunal skola som innebär att varje elev blir stöpt i samma form. Det här är inte min och Centerpartiets åsikt. Vi står för en flexibel skola där eleverna sätts i centrum.
Herr talman! Det är visserligen smickrande eller underhållande att det har kommit så många till del vad jag betecknar min politiska verksamhet med för ord. Men jag tror inte att kammaren är rätta stället för att diskutera vad jag attraheras eller inte attraheras av i skolpolitiken. Jag skulle snarare vilja att Sofia Jonsson svarar på mina frågor. Vad beror det på att ni uppenbarligen tycker att det behövs strängare regler och - jag säger det en gång till - hårdare straff i skolan? Ni motsäger ju inte det. Och varför skall dessa regler inte tas fram av den enskilda skolan av elever, lärare och personal tillsammans? Jag är medveten om att jag ställer samma frågor en gång till. Jag tror att det är uppenbart för de flesta att jag inte har fått något svar än. Det vill jag gärna ha, t.ex. nu.
Herr talman! Centerpartiet står för en ökad decentralisering i skolan. Vi vill bl.a. att nya skolstyrelser skall finnas på varje grundskola. Det skall vara skolstyrelser där föräldrar, elever och lärare tillsammans samverkar med samhället. För att eleven skall utvecklas, för att man skall komma i ordning i skolan och för att man skall få ett bättre klimat vill vi att det skall finnas möjlighet för läraren att diskutera med föräldrarna kring eleven. Det skall finnas en sådan möjlighet i utvecklingssamtalen, och det skall finnas möjlighet att gå vidare och se hur man kan hjälpa den här eleven. Disciplinära åtgärder innebär inte att man, som Kalle Larsson sade i ett tidigare inlägg, går runt i polisuniform med en stor batong. Det är kanske Kalle Larssons fantasier, men det är inte mina. Det handlar om samtal, utveckling och den flexibla skolan, där eleven och elevens förutsättningar kommer fram.

Herr talman! Den stora mängd elever som i dag slutar gymnasiet utan godkända betyg speglar grundskolans problem, inte bara gymnasieskolans. I det utskottsbetänkande som vi i dag diskuterar avstyrker majoriteten ett stort antal motioner om hur skolan skulle kunna hjälpa eleverna till en mer meningsfull skolgång. Inga elever skall gå vidare från grundskolan utan att vara godkända i svenska, engelska och matematik. Jag har redan hunnit säga det flera gånger här i kammaren, men det tål att upprepas. I dag använder vi ju det individuella programmet för att hjälpa elever som inte uppfyller kunskapskraven på de vanliga nationella programmen. Och man misslyckas allt oftare med att nå målet, nämligen att man sedan skall få över eleverna på ett nationellt program. En elev som kommer efter i skolan behöver tvärtom stöd och hjälp tidigt, långt ned i grundskolan. Vänsterpartiet föreslår i sin motion att man skall dela in eleverna efter något slags utvecklingsstadier som innebär att de först är mogna för det praktiska och sedan för det mera teoretiska. Det är absolut ingen lösning. Barn utvecklas ju faktiskt i helt olika takt. Ett barn kan vara intresserat av att läsa och räkna vid en viss ålder, och ett annat barn kan då vara intresserat av något helt annat. Varje barn måste mötas och hjälpas utifrån den nivå som hon eller han befinner sig på. Nu drabbas alltför många elever i det svenska skolsystemet av att skolan blundar för verkligheten. Det är uppenbart att många elever går vidare till gymnasiet med på papperet godkända betyg men utan tillräckliga kunskaper. Det ser kanske bra ut på papperet att så många går vidare till gymnasiet, men i verkligheten blir ingen elev hjälpt av att slussas vidare till en utbildning som den inte har förutsättningar att klara av. Det behövs en utvärdering för att skolan skall veta hur många elever som behöver extra hjälp. Regeringen avskaffade 1994 de obligatoriska nationella proven i årskurs 5. Det är viktigt för elevernas skull att dessa prov blir obligatoriska igen. Fungerande utvecklingssamtal med elever och föräldrar är viktiga för att man gemensamt skall kunna komma överens om hur man skall arbeta för att skolarbetet skall bli meningsfullt. Betygen måste sättas några år tidigare i grundskolan. Det är för sent när en elev på höstterminen i årskurs 8 får reda på att han eller hon ligger efter i något ämne. Tyvärr vill inte majoriteten i utskottet diskutera några ändringar när det gäller dessa frågor. Herr talman! Folkpartiet har under senare år alltmer betonat att skolan skall ställa högre krav på ordning och reda. Närvaroplikt skall råda i gymnasiet. Det skall ställas krav på antimobbningsprogram på alla skolor. Det har redan framgått av debatten i dag att riksdagen förmodligen kommer att avslå flera motioner om kamp mot mobbning, om skolans skyldighet att anmäla brott som begås i skolan till polisen osv. Vi från Folkpartiet beklagar att inte riksdagen markerar en större tydlighet när det gäller de här frågorna. I debatten har vi liberaler ibland anklagats för att ta ett steg tillbaka när vi säger att skolan måste kräva mer av eleverna när det gäller respekt för medmänniskor och en värdig umgängeston i skolan. Det är ju precis tvärtom. Folkpartiet vill ha en skola där eleverna är självständiga och ifrågasättande, där de själva kan vara med och påverka och utveckla arbetssättet i skolan. Men just det förutsätter en miljö där människor respekterar varandra och där arbetsro råder. I det här sammanhanget hör också kampen mot droger hemma. Folkpartiet efterlyser i sin motion en nationell handlingsplan för hur kampen mot ungas missbruk av alkohol, narkotika och tobak skall intensifieras. Varje skola måste ha en plan för hur alkohol-, narkotika och tobaksfrågor skall belysas. Projekt för nya metoder att närma sig de här frågorna måste startas. Det finns bl.a. mycket kunskap i folkrörelser som skulle kunna komma skolan till del om ett samarbete med världen utanför skolan utvecklas. Herr talman! I många år har vi haft en politik som har strävat efter att utjämna de sociala skillnaderna genom skolan. Vi kan genom en mängd undersökningar konstatera att den politiken har misslyckats. Statistiken visar att snedrekryteringen när det gäller att komma till högskolan nu förhåller sig på ungefär samma sätt till varifrån man kommer som för 40-50 år sedan. Bl.a. tar Frykman upp detta i en intressant bok som heter Den ljusnande framtid. Där diskuterar han på ett mycket seriöst sätt vad det beror på att vi inte har lyckats få en större övergång mellan olika sociala miljöer när det gäller högre utbildning. Därför säger jag, vilket Kalle Larsson redan har läst - uppenbarligen i Folkpartiets motion - att skolan borde vara en murbräcka mot segregation. I dag är uppenbarligen inte skolan det. Eftersom bl.a. människors boende fungerar så att många invandrare bor för sig, många arbetslösa bor för sig i olika delar av en kommun och ytterst få föräldrar väljer en skola i ett annat bostadsområde för sina barn. Utifrån liberal utgångspunkt är inte valfrihet och mångfald något som skapar segregation och utanförskap. Tvärtom. Med fritt val mellan kommunala skolor och friskolor ökar engagemanget hos elever och föräldrar. Med en medveten politisk vilja skall kommunerna i utsatta bostadsområden göra särskilda satsningar på kvalitet, intressanta profilskolor och kvalificerade lärare. Just i de områdena skall det vara viktigt att skolorna har en sådan inriktning att många från andra områden väljer att gå i skolan där. Lärarbristen i skolan är inte längre ett hot utan ett faktum. Det är många elever i Sveriges skolor som just nu får läsa olika ämnen utan att ha någon lärare som undervisar. Ja, det finns naturligtvis alltid någon som efter bästa förmåga har ansvar för lektionerna. Men allt oftare är denna person inte lärare. När politikerna värderar vår skola så lågt att de tror att skolan fungerar utan utbildade lärare blir det ett tydligt bevis på att utbildning inte värderas på rätt sätt. För att vända den här utvecklingen behöver både stat och kommun vidta en rad åtgärder: fortbildning, karriärmöjligheter, löneutveckling. Allt måste drivas så att fler människor väljer läraryrket. Herr talman! Liberaler har alltid ansett att skolan är en nödvändig grund för ett fungerande demokratiskt samhälle. Skolan är samhällets kraftfullaste verktyg för att ge alla människor jämlika livschanser. Skolans uppgift är att ge alla människor sådana kunskaper att de kan delta i det demokratiska samhället och komma in i ett arbetsliv som kräver alltmer kvalificerad personal. Folkpartiet har lagt fram ett antal förslag som skulle kunna förändra och stärka skolans centrala och viktiga roll. Samtliga motioner i den riktningen från Folkpartiet och från andra partier avstyrks av majoriteten i utskottet. Visst debatteras skolan ofta här i riksdagen, men när jag läser detta betänkande drar i alla fall jag slutsatsen att den socialdemokratiska regeringen och dess stödpartier visar ett förvånande svagt intresse för att ta de aktuella problemen i skolan på allvar. Herr talman! Avslutningsvis ber jag att för tids vinnande yrka bifall endast till reservation 9 under mom. 44. Jag stöder naturligtvis i övrigt alla folkpartiyrkanden.
Herr talman! Jag är lite osäker på vad Ulf Nilsson menar i slutet av sitt anförande, men jag tror att han menade att alla de tre partier som nu har en överenskommelse på riksnivå inte tar de aktuella problemen i skolan på allvar. Jag tror att det var så det var formulerat. Det vill jag nog bestämt avvisa. Ett exempel på att vi faktiskt gör det är att vi satsar mer pengar på kommunerna och ser till att faktiskt försöka göra någonting åt den dåliga ekonomiska situation som många kommuner i dag befinner sig i och som drabbar skolan. Jag har i inledningen av mitt anförande sagt att jag inte tycker att det räcker och att vi i Vänsterpartiet inte anser att det räcker. Men nog gör vi något, och visst är våra förslag nog så goda som era på det området. Men jag skall fråga Ulf Nilsson lite grann om detta att skolan skall vara en murbräcka mot segregation. Den tanken utgår från att vi har en segregation i övrigt. Det kan vi vara överens om att vi har. Vi har en bostadssegregation, vi har problem med arbetslöshet och vi har, framför allt i storstadsregionerna, också problem med att många människor med invandrarbakgrund söker sig till vissa områden. I den situationen vill Ulf Nilsson uppmuntra friskolor. Tror Ulf Nilsson att det är de som har sociala problem som skall söka sig till andra skolor, eller tror Ulf Nilsson att det är de som blir kvar, medan de med en god social bakgrund söker sig till skolor som har alternativ pedagogik och där man aktivt måste välja den skolan? Min uppfattning torde vara klar efter mitt inlägg. Men jag skulle vilja att Ulf Nilsson reder ut lite grann hur han och Folkpartiet ser på detta.
Herr talman! Det är riktigt som Kalle Larsson säger att människor från olika yrkesgrupper och invandrare kontra svenskar ofta bor i olika områden i kommunerna. En möjlighet att välja över stadsdels och kommundelsgränserna gör att fler människor väljer en annan skola. Det andra ledet i vår politik, att satsa på hög kvalitet med intressanta profiler i skolor som ligger i s.k. utsatta områden, gör att möjligheten ökar för människor från andra områden att välja dessa skolor. Det finns ingen annan väg att gå, Kalle Larsson. Vi måste skapa mångfald och stimulera människor att välja mellan olika typer av skolor. Alternativet är att det bara blir som det har varit. Kalle Larsson frågade också varför jag inte tyckte att regeringen och stödpartierna vidtog tillräckliga åtgärder. Jag konstaterar bara att man säger nej till de förslag som finns i motioner från Folkpartiet och andra oppositionspartier om kraftfulla åtgärder mot våld och mobbning i skolan, om att göra någonting åt avhoppen i gymnasieskolan, om att se över betygssystemet, som inte fungerar. Men det har inte väckt något gensvar. Det var det jag menade med ett visst ointresse för våra förslag.
Herr talman! Det är bra. Då har vi rett ut varför vi inte skulle ta de aktuella problemen i skolan på allvar. Det handlar helt enkelt om att vi inte röstar för Folkpartiets reservationer. Så enkelt var det. Det kommer vi nog att fortsätta att undvika om de är så pass undermåliga som jag uppfattar att de här faktiskt är. Men jag tycker nog att Ulf Nilsson slår lite grann knut på sig själv när han försöker resonera om segregation och friskolor. Menar Ulf Nilsson att det faktiskt är de elever som har en annan bakgrund än en väletablerad akademisk, typisk svensk miljö som söker sig till fristående skolor? Om det vore så då vore väl också privata och fristående skolor just en murbräcka mot segregationen. Då kunde man tänka sig att invandrarkillarna från Rinkeby faktiskt satte sig i Franska skolan i Stockholms innerstad. Men vi vet att så inte är fallet. Vi vet att det är de som har en god social hemmiljö som gör det. Var i de offentliga skolorna blir alla de andra? Jag kan inte se hur detta skulle kunna vara en murbräcka mot segregationen. Det är tvärtom gödsel åt segregationen som Folkpartiet föreslår.
Herr talman! Vi kanske skall passa oss för generaliseringar, att människor från olika sociala miljöer alltid kommer att handla på exakt lika sätt, enligt någon form av regelbok. Även om det vore så som Kalle Larsson säger skulle en satsning på attraktiva och intressanta - Kalle Larsson nämnde Franska skolan - språk-, konst och kulturprofiler i Rinkeby göra att en hel del människor från andra delar av Stockholm flyttade dit eller satte sina barn i skolan där - det är jag ganska övertygad om. Jag beklagar att Kalle Larsson tycker att våra förslag föra att lösa problemen med våld, mobbning, avhopp i gymnasieskolan och droger är undermåliga och ointressanta. Det vore roligare att ha en levande debatt kring dessa frågor än att bara få dem avfärdade.

Herr talman! Den här debatten blir lite spretig, eftersom det är 166 motionsyrkanden vi har att ta ställning till, men jag tycker ändå att den är intressant. Vi har faktiskt fått lite ideologiska skillnader som smugit sig in i debatten. Det är trevligt. När man läser igenom motionerna ser man att det är väldigt många bra motioner. Det tycker jag skall sägas. Det får inte överbetonas att vi inte yrkar bifall till alla de 166 motionerna. Kanske 150 av dem är riktigt bra. Det är inte så det går till, utan debatten får ske på andra sätt. Jag vill bara säga det så att Ulf Nilsson inte tror att det är något avståndstagande från det som står i motionen om t.ex. mobbning. Det skall inte tas för uttryck för att vi inte tycker att det är bra. Egentligen tycker jag att det är synd att man angriper varandra i den här typen av frågor. Miljöpartiet har drivit mobbningsfrågan under många år, och det är känt. Vi var det enda parti som krävde lagstiftning, och den gick igenom då Barnombudsmannen krävde lagstiftning. Men det skulle aldrig falla mig in att säga att de andra partierna envist motarbetade det. Det är fullständigt självklart att det inte finns något politiskt parti i Sverige som är för mobbning. Samtliga partier har lagt motioner med förslag för att på ett eller annat sätt komma till rätta med problemen. Låt oss fortsätta med den diskussionen och ständigt här i kammaren och överallt där det behöver påminnas hur viktigt det är att det vi har beslutat här också genomförs. Det är naturligtvis skälet till att vi har våra motioner. Miljöpartiet har också en motion om detta. Vi kräver att det skall finnas program på varje skola, att rektorn skall vara ansvarig, att det skall vara en uppföljning från kommunerna osv. Vi trycker alla på att Skolverket har ett tillsynsuppdrag som jag hoppas att de känner att vi kräver av dem och också lever upp till. Det är många av motionerna som har karaktären av otålighetsmotioner. Saker och ting händer långsamt, och det är irriterande när man vill ha någonting igenom. Det är väl bra, det kanske påskyndar det hela. För Miljöpartiets del har vi t.ex. tyckt att elevvårdsresurserna kommer för långsamt i skolorna. Vi har en motion och gemensamt med Vänstern ett yrkande på den punkten som jag tror att vi kanske inte kan yrka bifall till, för vi skall vara sparsamma med det. Där påpekar vi att behovet av speciallärare, skolpsykologer, kuratorer osv. är stort. Ett av skälen är det som Sofia Jonsson var inne på, att det finns för få lärare i skolorna. Flera andra har varit inne på det. Belastningen för de enskilda lärarna är för stor. Det beror naturligtvis på att kommunerna har haft för lite pengar. I botten handlar det om att få ut pengar till kommunerna. Men för att underlätta lärarnas arbetsuppgifter är det viktigt att vi får tillbaka de resurser som en gång fanns för att ta hand om de problem som inte är lärarnas huvuduppgift - elever med sociala problem, speciella behov av stöd osv. Det går naturligtvis långsamt. Pengar försöker vi skjuta till så långt man orkar ekonomiskt. Vi vill markera för kommunerna att det är det här som man vill ha gjort. Vi arbetar för en betygsfri skola. Det kan jag inte påstå att riksdagen gör enigt. Där har vi lite olika synpunkter. Vi får väl upprepa dem tills utvecklingen så småningom, mycket långsamt, går i rätt riktning, dvs. att vi får en betygsfri skola. En fråga som jag inte vill förbigå är dyslexifrågan. Den har vi haft uppe väldigt många gånger. Det går långsamt. Utvecklingen går i rätt riktning, men det finns en otålighet från flera partier. Centerpartiet har flera motioner på det området också. Vi måste alltså få en uppmärksamhet på den stora grupp elever som har specifika läs och skrivsvårigheter och som behöver hjälp. En stor del av orsaken till att vi har elever som inte når godkänd i grundskolan ligger i brister i dessa elevers förmåga att läsa och skriva. Det är en angelägen uppgift. Jag skulle vilja ta upp en fråga som inte tillhör kategorin otålighetsmotioner. Det är Miljöpartiets motion om fortsatt utveckling av fristående skolor. Det är alltså så att vi har fått en friskolereform som faktiskt har gjort att friskolorna utvecklats snabbt. Vi har fått en tillväxt på området som åtminstone för vissa var oväntat stor, milt uttryckt. Nu handlar det naturligtvis om att tillgodogöra sig de vinster som det här innebär. Vi har fått i gång någonting som är en mångfald på skolområdet, inte bara bland de fristående skolorna utan också bland de kommunala. Hur tar man vara på det här? Skälen till att vi ville ha fristående skolor var just att mångfalden i pedagogik ger kreativitet och föder nya idéer, man prövar olika metoder och får en successiv förbättring av skolverksamheten. I våra förslag har vi några som jag tror kan vara av allmänt intresse. Ett sådant är ett förslag om att man skulle börja tänka i termer av inrättandet av utvecklingsfonder för fristående och kommunala skolor. Idén skiljer sig lite grann från den vanliga idén, att man lägger generella resurser för att höja kvaliteten i skolan. En annan idé som vi också kanske tror är svår att hantera är den man använder t.ex. i forskningssammanhang: Man anslår resurser som skolorna får söka för att genomföra ett projekt eller någonting sådant. Det blir ganska stora kostnader, men det finns ett billigare sätt att lösa det här problemet. Det är att titta efter: Var görs det bra saker? Var sker ett utvecklingsarbete som man kan stödja? Det är precis det som jag och Miljöpartiet tror skall in i systemet nu, alltså att stödja det som har växtkraft och som har möjlighet att utvecklas. Det är angeläget, för annars självdör det här. Det är ofta en liten grupp lärare i en skola som är entusiastiska, utvecklar en pedagogisk metod, ett organisatoriskt system. De blir uppmärksammade utifrån. Det kommer grupper och frågar hur de bär sig åt, vad de gör och om de har något skrivet om detta, om man kan få del av det undervisningsmaterial som de har tagit fram osv. En sådan grupp orkar med besöken, orkar ge sig ut för att tala på seminarier under en liten tid, något år, och sedan orkar man inte längre. Där skall stödet in, så att man får hjälp. Man skall kunna få ersättning t.ex. i samband med frånvaro, om man måste åka i väg på något seminarium eller en kurs och undervisa om det, ersättning för förlorade pengar, stöd att ta fram undervisningsmaterial så att det kan komma andra skolor till del. Vi tror att det är ett sätt att i synnerhet i tider av svag ekonomi få effektiva stödåtgärder. Bland de andra punkter jag skulle vilja nämna i den här motionen är några som berör allvarliga problem. Ett sådant är glesbygdsskolorna. I samband med friskolereformen fick vi inte någon lösning på problemen för glesbygdsskolorna. Det berodde naturligtvis på att de inte hörde hemma där. Det gick inte att göra inom den ramen. De flesta glesbygdsskolorna är dessutom kommunala skolor. Vi tror att den frågan måste behandlas separat. Jag tror personligen att det måste vara en utredning som har bara den enkla uppgiften att lämna förslag till lösning på glesbygdsskolornas problem. Hur räddar vi glesbygdsskolorna? Det är ett regionalpolitiskt problem som är mycket väsentligt. De fristående skolornas lärarutbildning håller på att utredas, så jag kan hoppa över den. Däremot är det några saker som jag kort skall beröra. Det är viktigt att de fristående skolorna kommer in i de internationella kontaktnät som man nu bygger ut för de kommunala skolorna, dvs. EU-samarbetet. Den organisation man har för stat och kommun där skolorna naturligt får information om vilka möjligheter som finns måste också komma de fristående skolorna till del. Det bör särskilt uppmärksammas. Vi vet att det har kommit många fristående skolor under de senaste åren som har utvecklat speciell pedagogik för barn med speciella behov. Det bör komma samhället till del. Jag skulle vilja föreslå att Skolverket får i uppdrag att särskilt göra en inventering över de skolor som av egen kraft har utvecklat sina metoder vid sidan av de kommunala så att man får en bra beskrivning av vad som pågår där. De framsteg som görs bör komma andra skolor till del. Jag avslutar med en del som jag tror är viktig när det gäller den fortsatta utvecklingen av de fristående skolorna. Det gäller finansieringen. Det handlar om den segregationsproblematik som vi har diskuterat här, dvs. möjligheten för envar i Sverige att vara med och starta och driva en fristående skola - grunden för mångfalden i ett demokratiskt samhälle. Den är för närvarande inte tillfredsställande. Det krävs ofta att man har rätt bra ekonomi. Bankerna t.ex. kräver ibland att varje förälder ställer borgen på 15 000 till 20 000 kronor. Det är inte riktigt bra. Dessutom har kommunen besvär när det gäller att tilldela mark till skolbyggnader. Det är svårt att göra det om man inte vet att vederbörande verkligen kommer att få tillstånd att ha en skola. Det beror ju på ekonomin och om banken kan ge lån, vilket banken naturligtvis inte kan utan vidare om man inte ens vet om kommunen tilldelar mark osv. Det är alltså tre intressenter som borde föras samman. Vi föreslår från Miljöpartiet att man skulle få en sådan arbetsgrupp med representation från bank, kommun och friskolorna, och att man utarbetar en handlingsrutin för att klara av de här ärendena så att saker och ting kommer i rätt ordning och inte blir ett hinder för att starta nya fristående skolor. Herr talman! Jag stannar där och vill avslutningsvis yrka bifall till reservation 7 under mom. 52.
Herr talman! Det är fullständigt paradoxalt att höra miljöpartisten Gunnar Goude stå här och tala om att han vill ha mer pengar till elevvårdsresurser och mer medel till vad han vill göra. Det gör han samtidigt som vi kan fundera över vad det är för skillnad mellan att vara i opposition och att vara i regeringsställning. Vi som är i opposition får stå här och motivera varför vi vill ha mer resurser till skolan. De enda som i kammaren i dag har talat om att vi vill ha mer resurser till skolan är de två partier som arbetar tillsammans med regeringen i regeringsställning, och detta ett par veckor efter det att vårbudgeten har lagts. Detta är väl ändå paradoxalt. Kan jag med detta konstatera att Miljöpartiet inte har haft något som helst inflytande på den budget som regeringen har lagt beträffande medel till skolans verksamhet?
Herr talman! Jag vet inte vad jag skall svara på detta. För det första beklagar jag att jag inte sitter i regeringsställning. När det gäller resurserna till kommunerna ser man i budgeten att de tre partier som samverkar är de som månar om att kommunerna skall få ökade resurser. Alternativet i oppositionen skall ju inte försöka framställa sig som de som i budgetarna har satsat mer pengar till kommunerna. Vi har sagt att det är nödvändigt. Vi driver det och vi ser till att det går framåt så fort vi kan. Vänsterpartiet gör sammalunda och Socialdemokraterna också. Takten kan vi diskutera, och varifrån pengarna kommer diskuterar vi naturligtvis också. Där har vi olika uppfattningar. Faktum är att i årets budget finns det ökade anslag till kommunerna. Jag skulle nog känna mig mer orolig om det var de borgerliga partierna, med Moderaterna i ledningen, som hade lagt budgeten. Det är ingen hemlighet hur den hade sett ut då. Då hade minskningen varit stor. Vi kräver alltså mer pengar till kommunerna. Vi annonserar att vi i fortsättningen kommer att arbeta för ännu mer pengar till kommunerna. Det är resurser som behöver komma ut; inte en ny kurs, utan mer resurs.
Herr talman! Det är synd att Gunnar Goude inte har brytt sig om att studera Kristdemokraternas budget, för det är den vi har ansvar för. Vi lägger ännu mer pengar till kommunerna just för att bl.a. se till att våra hjärtefrågor som rör skola, vård och omsorg skall få mer medel. Den andra frågan som jag tänker ställa till Gunnar Goude gäller glesbygdsskolorna. Vi har arbetat för glesbygdsskolorna. Vi har haft en interpellationsdebatt här i kammaren, men inte har någon miljöpartist deltagit i den. Jag tror att det är allvarligt om man i samarbete med regeringen tar upp fråga efter fråga som man vill arbeta för, och samtidigt inte gör något. Då blir det ingen skillnad på att sitta i regeringsställning och att vara i opposition. Vi arbetar med de här frågorna, och vi talar om vad vi vill göra. Om vi hade regeringsställning skulle vi påverka att något blir gjort. Vad gör ni för att det skall hända något när det gäller glesbygdsskolorna?
Herr talman! Det finns naturligtvis mycket att göra. Vi har gjort en hel del. Det är inte lätt att komma åt problemet. Det är ofta fattiga kommuner som har glesbygdsskolorna. De tvingas av ekonomiska skäl naturligtvis att vidta åtgärder så att skolan inom kommunen håller en bra kvalitet och bra standard. Man kan av sådana skäl tvingas lägga ned en glesbygdsskola. Man måste då från centralt håll göra något. Frågan är hur man får fram pengar och vilka vägar man kan gå. Det finns många vägar att diskutera. Jag tror att vi skall ta den diskussionen sedan. Det finns EU-stöd för glesbygdsstöd, exempelvis. Kan det utnyttjas osv? Går det att få fram pengar i statsbudgeten? Det är en sådan fråga. Om det kommer kreativa förslag är vi naturligtvis bara glada om ni kan hitta på någonting utöver det vi har gjort. Vi har dessutom lagt en motion - jag har inte sett någon motion från er när det gäller glesbygdsskolorna. Har ni andra lösningsförslag, så är det väl bra. När det gäller de ekonomiska satsningarna från Kristdemokraternas sida vill jag inte gå in i någon polemik. Det är mycket som talar för att grunden för denna ekonomiska extravagans inte har täckning, totalt sett. Jag tror alltså att Kristdemokraternas budget inte håller. När jag tittar på vissa delar, är jag inte med på de omfördelningar ni gör bl.a. inom utbildningsområdet. Det gäller t.ex. utbyggnaden av högskolor, där ni litet slarvigt skär ned. Det rasslar litet hit och dit. Kanske är jag orättvis, men jag tar det inte riktigt på allvar.

Herr talman! Detta betänkande handlar, som tidigare nämnts, om en av de viktigaste frågorna som var aktuella i valrörelsen, nämligen om skolan. Det handlar om omtanken och omsorgen om våra barn och om att kunna ge alla barn tillgång till en förskola och skola med bra/hög kvalitet. Den ambitionen delas av alla ledamöter som på sina kamrar har suttit och författat alla motioner som behandlas i det här betänkandet. Det rör sig om hela 166 yrkanden. Detta tyder på att det politiska intresset för skolfrågor står sig. Ett flertal av yrkandena har dock avstyrkts med hänvisning till den roll och ansvarsfördelning som råder mellan staten och kommunerna. Det tål kanske att upprepas att riksdagen och regeringen inte detaljstyr skolverksamheten genom detaljerade regler eller uppdrag, utan riksdag och regering anger de mål som slutligen återfinns i skollag, läroplaner, kursplaner och andra programmål. Det är ute i kommunerna som den här verksamheten får form genom att den kommunalpolitiska ledningen tillsammans med skolans personal ansvarar för hur målen skall förverkligas och hur verksamheten skall utformas och organiseras. Många av de goda förslag som här förelagts utskottet vill jag alltså rekommendera. De kan med fördel väckas i respektive kommunfullmäktige och andra regionala organ ute i landet. Detta med att statsmakterna endast anger målen och vad som skall uppnås, inte hur det skall ske, bör uppfattas som positivt och ses som en möjlighet ute i skolorna. Det bör ses som ett friutrymme och en möjlighet att påverka och bedriva skolutveckling ute på skolorna - en skolutveckling som bygger på egna idéer, tankar och behov. En förutsättning för att kunna uppleva det här som en verklig möjlighet och som en inspiration till att skapa kvalitet och utveckling är att det finns tillräckligt med resurser. Att ges ett ansvar utan att samtidigt få resurser i form av tid, kompetens och pengar skapar bara frustration och utbrändhet. Därför ser vi det som mycket angeläget att kommunerna tillförsäkras resurser för förskolan och skolan. De ökade statsbidrag som kommunsektorn nu får är bl.a. öronmärkta just för skolan som ett prioriterat område. Totalt tillförs kommunsektorn 75 miljarder kronor mer under perioden 1997-2001 - detta jämfört med hur det såg ut 1996. Om det visar sig att detta inte räcker står vi naturligtvis beredda att fortsatt arbeta för att kommunsektorn får mera pengar för att man skall kunna vara lyckosam i sitt uppdrag med att jobba med skolutveckling. Herr talman! Vilken är egentligen skolans viktigaste resurs? Den frågan tas upp i några motioner. Egentligen är det kanske inte så viktigt att ange vilken resurs som är viktigare än en annan resurs för att på det viset få ett slags värdeskala. Jag vill ändå drista mig till att säga att skolan viktigaste resurs är eleven/barnet. Den viktigaste grundförutsättningen är naturligtvis att eleverna/barnen kommer till skolan och att de känner att de trivs där, att de känner trygghet och att de blir bekräftade, liksom att de i skolan kan etablera bra kontakter med både vuxna och barn och att de känner att de där får möjlighet att utvecklas och växa. Därmed pekar jag på vikten av att det finns en bra miljö i såväl fysisk som psykosocial bemärkelse. Detta kan inte nog betonas. Om vi lyckas med att i skolan erbjuda en bra arbetsmiljö, trivsel och arbetsgemenskap har vi skapat en bra grund för en verksamhet med hög kvalitet. Detta gäller i samma utsträckning all personal inom skolan. Därför är det viktigt att vi ständigt för ett samtal om hur man tar hand om varandra i skolan, om hur de demokratiska arbetsformerna tillämpas och om hur vi slår vakt om värdegrunderna - något som tagits upp många gånger här i debatten. Vidare gäller det att ihärdigt motarbeta mobbning, främlingsfientlighet och alla former av kränkningar i skolan. Skolans uppgift är ju också att systematiskt och kontinuerligt bedriva uppföljning och utvärdering av verksamheten. Då måste den självklart också omfatta de dimensioner som handlar om värdegrunderna. Det är också viktigt att barnens egna upplevelser av skolans vardag tas till vara på ett systematiskt sätt och att man systematiskt frågar hur barnen upplever sin skolvardag. När det gäller elevernas inflytande i skolan handlar det också om att göra varje elev delaktig i den egna lärandeprocessen. Detta är verkligen en viktig och svår pedagogisk utmaning. Men resultatet blir att vi kan ta till vara barnets lust att lära och att barnet behåller den naturliga nyfikenhet på livet som barn har med sig när de kommer till skolan. Herr talman! Utbildning och förvärvad kunskap blir allt viktigare i ett perspektiv av att nå välfärd och hög livskvalitet. Tillgång till bra skolor med hög kvalitet för alla har därför en avgörande betydelse för att minska skillnaderna mellan människors livsvillkor. Det gäller såväl att minska klyftor mellan individer som att minska klyftor mellan regioner i vårt land. Men i en förlängning gäller det naturligtvis också att minska klyftor mellan länder. När det gäller det sist nämnda ser jag framför mig att man i allt större utsträckning kan utforma vårt bistånd till utvecklingsländerna i form av stöd till utveckling av skolor och utveckling av pedagogiska metoder i just utvecklingsländerna. Herr talman! De förväntningar och krav som vi har på skolan är många. Eftersom vi har så höga ambitioner förväntar vi oss också att skolan skall vara flexibel och kunna anpassa sig till de allt snabbare förändringar som vi ser i samhället och på arbetsmarknaden. Det innebär att vi har ett särskilt åtagande också när det gäller att kunna ge skolan de bästa förutsättningarna för att kunna leva upp till de här förväntningarna. Jag ser satsningen på kompetensutveckling för lärare, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare som ytterst angelägen. Därför är det glädjande att se alla de olika skoloch kompetensutvecklingsprojekten ute i landet som delvis är ett resultat av de stimulansbidrag som regeringen har tagit fram. Vi kan se kommuner arbeta tillsammans med skolledningar och lärarfack för att höja kvaliteten och skapa förutsättningar för det som är så viktigt när det gäller kompetensutveckling, nämligen att kunna skapa ett livslångt lärande för lärare. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till hemställan i betänkande UbU11 i dess helhet.

Herr talman! Jag instämmer i mycket av det som Torgny Danielsson nyss har anfört här i kammaren. Men några saker instämmer vi i Vänsterpartiet inte i. En av de sakerna hade jag tänkt fråga om; konstigt vore det väl annars. Det gäller betygsfrågan. Även om statsrådet Ingegerd Wärnersson den 18 mars här i kammaren angav att hon inte hade för avsikt att ta några särskilda initiativ i betygsfrågan tycker jag att det i betänkandet uttrycks en tveksamhet inför betygens roll. Det är ganska uppenbart om man läser texten: "att varje betygssystem, oavsett utformning, påverkar arbetet i skolan och att det perfekta betygssystemet sannolikt inte finns". Om så är fallet måste man väl försöka hitta lösningar för att bli av med ett system som påverkar men som inte är perfekt, för vi skall väl ha en skola som är så bra som möjligt. Har Torgny Danielsson några tankar på vad som i en förlängning skulle kunna ersätta betygssystemet - om han nu delar den inställning som kommer till uttryck i utskottets betänkande?
Herr talman! Jag tycker att frågan om betygen är väldigt intressant. Jag har stora förhoppningar på att utvecklingssamtalen alltmer skall ta över betygens roll. När jag har följt med min yngste son till skolan har jag själv sett på vilket fint sätt man kan jobba med utvecklingssamtal. Man engagerar hela personalen - inte bara klassläraren utan också hjälplärare osv. Framför allt får min son vara med och bedöma sig själv och ge sina synpunkter på vad han presterar och vad han vill uppnå med skolarbetet. Det matchas också mot vad vi föräldrar ser och upplever. Förhoppningsvis kan det också hjälpa till att få en mer individanpassad läroprocess för varje enskilt barn. Det skapar också en helhet för barnet som inte skall behöva känna att skolan har en bild, föräldrarna en annan och eleven en tredje bild.
Herr talman! Jag ser fram emot att här i kammaren och i andra sammanhang också tillsammans med Torgny Danielsson och andra socialdemokrater diskutera hur vi skall kunna utveckla utvecklingssamtalen för att låta dem ersätta den del av betygen som handlar om att man skall få ett intyg eller få reda på var man står i skolan. Jag håller med om att det finns bättre sätt att göra detta. I utskottsbetänkandet anges ju också att betygen spelar en viss roll som instrument för urval till utbildning på nästa nivå. I mitt anförande tyckte jag att det var rimligare att varje nivå i utbildningssystemet sköter sin egen antagning. Det verkar som att vi delar uppfattningen att betygen i någon mån, om än aldrig så liten, påverkar undervisningen och hämmar den utveckling som eleverna behöver. Jag skulle vilja höra om Torgny Danielsson ser några öppningar för att diskutera att ersätta betygssystemet också på den punkten.
Herr talman! Jag ser med intresse fram emot att få följa det som händer i skolan. Jag är i dag inte beredd att ställa upp och göra någon förändring och ta bort betygen eller över huvud taget diskutera någon förändring i betygssystemet. En förklaring är att vi nyligen har infört nya betygssystem på både gymnasieskolan och grundskolan. Men allteftersom utveckling går framåt kan vi kanske också se vilka olika alternativ som man kommer att kunna använda för att klara rekryteringen. Förutom kunskapsnivåer kommer man kanske att se på personlig lämplighet och annat. Det är också mycket kopplat till hur vi lyckas med studie och yrkesvägledning ute i skolorna. I dag är jag alltså inte beredd att ställa mig bakom förslaget att göra en förändring i betygssystemen.
Herr talman! Torgny Danielsson inledde sitt anförande med att prata om hur viktig skolan och skolans utveckling är och hur viktigt det är med resurser och annat till skolan. Han pratade också om att han är väldigt glad att det finns så många idéer och tankar från oss andra partier om hur vi vill utvärdera och utveckla skolan. Då frågar jag mig: Var finns Socialdemokraternas konkreta förslag? Var finns Socialdemokraternas visioner, tankar och idéer om den framtida skolan och eleven i centrum? Det andra som jag tänkte fråga om gäller det som Han menade att Socialdemokraterna nu ger en stor summa pengar extra till kommunerna för att de skall kunna arbeta med kvalitet. Vi kan bl.a. se att den allmänna förskolan går in där. Kommunerna får en större summa pengar, men problemet är ju bara det att man har flyttat pengar från den allmänna påsen som kommunerna har fått till Utbildningsområde 16 för den allmänna förskolan. Det är en förflyttning av pengar, inte mer pengar.
Herr talman! Jag är lite förvånad över att Sofia Jonsson inte har uppmärksammat vilka konkreta förslag vi socialdemokrater har och vilken inriktning vi har på vår politik. Jag lyssnade med stort intresse på Sofia Jonsson tidigare. Jag tyckte att väldigt mycket av det hon nämnde också ligger i linje med vad vi egentligen också vill uppnå. Jag noterade bl.a. att hon pratade varmt för att kommunerna skall ha en egen påverkan och ekonomiska styrmedel för att kunna bedriva utveckling lokalt. Jag tycker kanske att Sofia Jonsson befinner sig i fel sällskap när hon sitter och pratar med Tomas Högström och Moderaterna om hur man skall bedriva skolutveckling. Jag tycker att hon kanske skall sig om och se vad det kan finnas för alternativ som ligger närmare.

Herr talman! Jag förstår att Torgny Danielsson tycker att mina förslag och idéer är bra. Men jag förstår inte riktigt vad han menar när han tycker att jag inte skall behöva sitta och diskutera med Moderaterna och Tomas Högström om mina idéer. Centerpartiet och jag har en egen skolpolitik. Vi har egna idéer som vi för fram och visar i konkreta förslag och motioner. Vi har konkreta pengar för detta. Vi har satsat 1 miljard extra i vår vårmotion till kvalitetsutveckling i grundskolan - 1 miljard extra för att lärarna skall kunna utbilda sig kring läs och skrivutveckling, för att eleverna skall kunna gå ett särskilt program i just läs och skrivutveckling, för att vi skall kunna rädda de svaga eleverna och för att vi skall kunna få en flexibel skola. Där finns våra konkreta åtgärder och förslag.

Herr talman! När jag hör Sofia Jonsson och när jag läser era motioner och er reservation upplever jag att regeringen på många punkter redan har tillgodosett det som Centerpartiet efterfrågar. Vi har en översyn av skollagen på gång. Vi har en satsning på olika åtgärder som bl.a. skapar flexibilitet i skolsystemet. Vi möjliggör en skolstart som sexåring, sjuåring och alternativt även som åttaåring. Vi har möjlighet att förlänga grundskolan så att man når kunskapsmålen från grundskolan genom att gå ett individuellt program på gymnasieskolan osv. Den stora satsning som vi gör - och det innebär också ett förtroende - är att vi förstärker kommunernas ekonomi och lämnar över initiativet till kommunerna för att de skall kunna utveckla och bedriva ett lokalt utvecklingsarbete. Vi säger inte hur man skall bedriva skolverksamheten. Vi ser med stort intresse på möjligheten att man skall kunna utveckla olika metoder och arbetssätt ute i skolorna.
Herr talman! Torgny Danielsson inledde sitt anförande med att säga: att ge ansvar utan att skapa resurser ger frustration. Innebär inte det då en viss inkonsekvens? Har ni, genom era bidrag till kommunerna, skapat möjligheter till den utveckling som kommunerna skall bestämma om, när ni samtidigt tydligt styr kommunerna genom maxtaxa, förskola och timplaner i grundskolan? Riskerar ni inte att skapa ännu mer frustration nu?
Herr talman! Timplanediskussionen har vi ju haft många gånger. I Regeringskansliet och på departementet bereds ett förslag om en försöksverksamhet med att avskaffa timplanen. Vi stimulerar ju också detta att man skall kunna arbeta över ämnesblocken för att få en mer levande undervisning. Yvonne Andersson har ju pratat varmt för de praktiskt-estetiska ämnena i skolan. Men den förändring som gjordes under den borgerliga perioden innebar ju att man kraftigt skar ned antalet timmar i bl.a. slöjd och idrott. Hur ser Kristdemokraterna på det i ett fortsatt samarbete med de andra borgerliga partierna? Vilket är ert alternativ? Ni har ju tidigare haft den inställningen att antalet timmar i dessa ämnen skall minskas. Men nu står Yvonne Andersson här i talarstolen och säger att ni eftersträvar en ökning av dem.
Herr talman! När det gäller en ökning och att värdera de praktisk-estetiska ämnena högt har kristdemokraterna det i sitt program. Jag vill fråga Torgny Danielsson ytterligare en sak. Ni lovordar den förestående kompetensutvecklingen som lösning på skolans problem. Menar socialdemokraterna att problemet i svensk skola är att lärare och skolledare har dålig kompetens? Är det socialdemokraternas utgångspunkt eftersom er lösning är att kompetensutveckla de här grupperna?
Herr talman! Vi lever i en snabbt föränderlig värld, och kraven på lärarna och skolledningen är stora. Det ser vi inte minst om vi lyssnar på oss själva och de enorma förväntningar vi har på vad skolan skall klara av. Det är inte nog med att skolan skall klara av att lära ut att räkna och skriva. Vi lägger in en mängd annat. Vi ställer höga krav på IT kunskaper. Vi pratar om att det är viktigt att man får mer naturvetenskap och teknik. Yvonne Andersson har själv tagit upp att det är viktigt med mer estetiska ämnen. Dessutom pratar vi om vikten av att värna värdegrunder. Vi pratar om att lärare och skolpersonal skall lyckas med mobbning, dyslexi, osv. Det pekar på att vi gör skolledarna och lärarna en björntjänst om vi ställer de kraven och har de förväntningarna utan att skicka med förutsättningar för att också få instrument, kunskap och kompetens för att lyckas med detta.
Fru talman! Att lyssna på Torgny Danielsson var som att lyssna på en upprepning av den valrörelse som var. På precis samma sätt som i valrörelsen ställdes det i utsikt mer pengar till kommunerna. Därmed gör Torgny Danielsson och socialdemokraterna och en del andra partier sig också skyldiga till ett generalfel i diskussionen om den svenska skolan. Det måste, enligt min mening, vara fråga om hur de resurser som kommer kommunerna till del används och om hur de når skolan. Då kan vi konstatera att det finns stora brister. Det är Torgny Danielsson också medveten om. Då borde diskussionen kanske mer handla om hur vi får de resurser som vi avsätter och avser ge till skolan att gå dit. Min fråga till Torgny Danielsson är: Är socialdemokratin och Torgny Danielsson beredd att diskutera nya finansieringsformer för den svenska skolan?
Fru talman! Tomas Högström säger att jag upprepar valrörelsen. Det betyder egentligen att vi tog valrörelsen på allvar. Det var inget som vi bara gick ut och sade för att vi eventuellt skulle kunna locka till oss tillfälliga väljare. Det vi sade i valrörelsen står vi för, och det upprepar jag också här. Vi säger att det är viktigt att förstärka kommunernas ekonomi. Det innebär också att vi har ett förtroende för att man ute i kommunerna och med den kommunalpolitiska demokratin också lyckas använda pengarna på rätt sätt. Tomas Högström nämnde tidigare att det finns brister i skolan, och han läste ur en tidningsartikel. Det är mycket allvarligt. Jag ser mycket allvarligt på de brister som förs fram. Jag är beredd att ta ansvar för det. Men jag har också en uppmaning till Tomas. Läs inte bara tidningar utan gå ut i verkligheten och se vad som händer där. Det finns en annan bild, det finns en mycket mer positiv bild. Det händer mycket positivt ute i skolorna. Jag tycker inte att vi skall svartmåla svenska skolor och det arbete som väldigt många engagerade lärare och skolledare gör. Jag är optimistisk inför framtiden när det gäller den svenska skolan.
Fru talman! Jag gav några konkreta exempel på hur det faktiskt ser ut när det är illa i skolan. I mitt inlägg gav jag också exempel på när det är bra i skolan och på vad alternativa skolor har tillfört utvecklingen. Men jag konstaterar att Torgny Danielsson inte svarade på min fråga. Är ni beredda att diskutera nya finansieringsformer när det gäller att trygga resurserna till skolan? Både Torgny Danielsson och jag kan konstatera att skolans budget i mycket stor utsträckning är dragspelet i kommunernas ekonomi. När kommunens ekonomi är dålig krymper resurserna till skolan. Vad vi behöver är en resursgaranti. Vad vi behöver är en nationell finansiering av skolan.
Fru talman! En nationell finansiering av skolan ger mig signalen att moderaterna inte har förtroende för den kommunala demokratin och kommunernas förutsättningar att själva ta ansvar för skolutvecklingen. Det vi ser när kommunerna får mera pengar är att merparten också satsas på grundskola och skola. Nu har inte Tomas någon möjlighet till fler repliker. Men jag tycker över huvud taget att mycket av det anförande Tomas tidigare höll handlade om att få ordning och reda i skolan på ett sätt som tyder på att det måste handla om att peka med hela handen och ge order och på det viset styra upp skolan. Jag för min del pläderar mera för att få en ordning där vi blir bättre på och använder metoden att tala med eleverna i stället för att tala till eleverna. Jag tror på dialog och på möjligheten och värdet av att visa repsekt för varandra. Jag tror att det i varje människa, i varje barn finns en inbyggd kompass och en inbyggd vilja att skapa ett bra klimat, ett bra samarbete och en bra arbetsmiljö. Jag tror att våld och främlingsfientlighet är en negativ avart som inte finns naturligt.
Fru talman! Torgny Danielsson sade inledningsvis att orsaken till att många av motionerna nu måste avslås är att de behandlar sådant som man skall ta ansvar för ute i kommunerna. De handlar om sådant som riksdagen egentligen inte kan fatta beslut om eftersom vi har en decentraliserad skola. Men, fru talman, då vill jag påminna om att ett antal motioner, för att bara nämna några exempel, ger tydliga förslag till mål som bör sättas på nationell nivå. Det handlar om förslag om att återinföra obligatoriska nationella prov i årskurs fem, om att skriva in en rättighet att undervisas av utbildade lärare och om att göra något åt lärarbristen. Det är förslag till hur grundskolan skall arbeta för att inte gymnasiet skall överta dess problem, förslag till att personalen skall vara skyldig att polisanmäla brott i skolan och förslag till nationellt program mot skolungdomars drogmissbruk. Jag begär inte att Torgny Danielsson skall svara på alla yrkanden från Folkpartiet under denna replik. Men finns det några nyheter t.ex. i frågan om hur vi skall förbättra utvärderingen i skolan och hur vi skall sätta in åtgärder för att inte gymnasieskolan skall behöva ta över grundskolans problem? Finns det några nyheter, eller kommer det några nyheter som är bättre än de förslag som socialdemokraterna nu har avslagit i det här betänkandet?
Fru talman! Jag skall ta ett exempel. När Ulf Nilsson säger att det skall vara obligatoriska nationella prov på en viss nivå går man ju in och styr och säger: Detta måste ni göra. Vi menar alltså att man i uppföljning och utvärdering av varje skola och varje kommun mycket väl själv kan välja en av många olika tänkbara modeller för hur man utvärderar och följer upp och för hur man också återkopplar det, så att det blir åtgärder som leder till en skolutveckling. Skolverket har ett speciellt uppdrag att se till att utveckla former och metoder för uppföljning och utvärdering och på det viset också skapa ett antal möjliga arbetsmodeller som man kan ta till sig och välja i skolorna. Samtidigt är det också viktigt att man tydliggör de nationella målen så att det är möjligt att göra en sådan här uppföljning.
Fru talman! Jag tror att det är en risk att vi börjar få alltfler krav på detaljstyrning och att staten skall ta tillbaka även det operativa ansvaret för skolan om man är för slapp med utvärdering. Jag blir lite orolig när Torgny Danielsson säger att det är detaljstyrning att staten skall bestämma att man skall ha nationella prov i årskurs fem. Vi har ju nationella mål för att vi skall kunna göra en nationell uppföljning. Det blir ju fullständigt omöjligt för Skolverket, regeringen och riksdagen att få reda på hur det står till i den svenska skolan om vi inte tillåts bestämma att vi vill veta hur det går för eleverna i snitt i Sverige i årskurs fem. Då blir följdfrågan om Torgny Danielsson är beredd att avskaffa även de obligatoriska prov som fortfarande finns.
Fru talman! Det ligger ju på vårt ansvar att utöva tillsyn och uppföljning på nationell nivå, men vi har Skolverket som vårt verktyg för detta. Det är vidare risk att det blir en för ensidig inriktning, att skolans enda mål är att försörja eleverna med kunskaper. Det är så mycket mer än just detta som behöver utvärderas. Vi har bl.a. flera gånger här i dag talat om vikten av att utveckla en bra arbetsmiljö och att skolan skall bli en bra arbetsplats för såväl elever som personal. Uppföljningen får inte stanna vid att avse enbart kunskapsinhämtningen.

Fru talman! Skolan måste ha en genomtänkt strategi för att förebygga, hindra och bemöta våld och mobbning. Det finns i dag svåra brister i dessa avseenden. 100 000 svenska barn är regelbundet drabbade av mobbning, alltså ungefär en årskull. Dessa barn har syskon, föräldrar och andra anhöriga som också lider när barnen far illa. Kanske är det alltså uppemot en halv miljon svenskar som löpande är berörda av mobbningen i skolan. Det är helt oacceptabelt att så många barns självbild, självförtroende och framtid skall tillåtas formas av kränkningar i skolan. Vi har skolplikt i Sverige. Barn åläggs att vistas i en miljö där de stundom far illa och där vi ibland inte ens kan garantera deras trygghet. Ingenting tyder på att problemen har minskat i omfattning de senaste åren. Däremot finns det tecken på att klimatet i skolan har blivit tuffare och på att mobbningen förgrovas. Mobbning och våld hör till de allvarligaste hälsoproblemen av alla bland barn och ungdomar i dag och måste få en uppmärksamhet som står i proportion till detta. Våldet är ett yttersta uttryck för den mobbning som kan yttra sig i allt från systematisk utfrysning via verbala kränkningar till gruff och våld. Men våldet i skolan är också en sak för sig, en spegling av samhället utanför. Problemen är med andra ord delvis men inte helt sammanfallande. Jag tänker i dag koncentrera mig på våldet. Misshandel, olaga hot och förtal är exempel på brott som kan döljas bakom begreppet mobbning, och enligt polisen finns det en påfallande kunskapsbrist i skolan om vilka beteenden som är brottsliga. Det får inte finnas skilda rättssystem i samhället. Misshandel och olaga hot är just misshandel och olaga hot också när det äger rum inom skolans väggar. Det sänder fel signaler när våld på gator och torg polisanmäls medan samma typ av våld i skolans korridorer inte gör det. Naturligtvis är jag inte ute efter att man skall polisanmäla småsaker och smågruff, men det är knappast svårare att veta när en handling i skolan skall anmälas än när en händelse i samhället i övrigt skall bli anmäld. Var gränsen går är och kan knappast vara annat än en omdömes och bedömningsfråga, men agerandet måste baseras på ett i förväg väl genomtänkt förhållningssätt. Ingen oroar sig såvitt jag vet för att för mycket av våldet på gator och torg eller för den delen i hemmen skall polisanmälas. Däremot beskrivs problemet snarare vara det omvända, att det finns stora mörkertal. Så är det förmodligen också i skolan. Barnombudsmannen menar att det är viktigt att det klargörs att den lagstiftning som gäller i övriga samhället också skall tillämpas i skolan. Det är rektor som bör polisanmäla brott som sker i skolan. Ändå är det så att de flesta våldsbrott som begås i skolan inte anmäls av skolan själv. I stället är det föräldrar och barn som polisanmäler våldet. Skolan har enligt socialtjänstlagen anmälningsplikt till socialnämnden om ett barn misshandlas eller far illa i hemmet. Skolan har dock inte anmälningsplikt till någon om samma barn misshandlas eller far illa i skolan. Barnombudsmannen hävdar att både i skolornas handlingsprogram mot mobbning och i kommunernas skolplaner bör framgå hur skolan skall agera när det gäller polisanmälningar och när mobbning skall anses ha övergått till brottsliga gärningar. Så är det inte i dag, och därför försöker skolan ofta hantera våld internt. Det är ovanligt att handlingsregler eller ens tankar om våldet finns med i skolornas planer, och det är kanske ännu ovanligare att det reds ut i de kommunala skolplanerna. Jag menar att det är ett politiskt ansvar att lägga fast grundläggande regler för skolans verksamhet och att ta upp ett resonemang om hur våldet skall hanteras. Skolorna hamnar annars i en mycket svår situation. Rektorer vet att om de gör en polisanmälan riktas mediernas ljus på skolan, och man riskerar kritik. Å andra sidan vet rektorerna att om man inte gör en polisanmälan, kan man kritiseras för undfallenhet, och i vissa fall kan Skolverket komma med en prickning några år senare. Skall skolans arbete mot våld och mobbning bli effektivt krävs det också att förhållningssättet är konsekvent. Skolorna bör agera likartat. Det är svårförklarligt om den ena skolan i en kommun beslutar sig för att börja anmäla det mesta av våldet medan grannskolan inte gör det. Hur förklarar man för killar som är medlemmar av samma gäng och begår samma gärningar fast på olika ställen när reaktionen blir så totalt olika? Det är i skolan som samhället tydligast kan sätta gränser när någon ger sig på någon annan. Jag tycker samtidigt att det är viktigt att understryka att det skede när vi alla kan hjälpa ungdomar som har hamnat på glid rätt igen är medan de är unga. Det finns ett tydligt samband mellan mobbning och mer synligt ungdomsvåld på gator och torg. De som mobbar sina kompisar i skolan är senare i livet överrepresenterade i annan kriminalitet. Polisen menar t.ex. att mobbning är ett första tecken på att en person håller på att komma på glid. Polisen bedömer också att risken för kriminalitet och drogmissbruk är betydligt förhöjd för dem som mobbar andra i skolan. Värst av allt är kanske att mobbning tenderar att urarta om den tillåts fortsätta. Det som börjar med gliringar kan sluta med våld och misshandel, och det är därför nödvändigt för den som drabbas att skolan verkligen griper in i tid, men det är också viktigt för den som mobbar andra. Det är som sagt i skolan som samhället tydligt kan sätta gränser. Undfallenhet eller passivitet ger problem både på kort och på lång sikt. Fru talman! De ungdomar som polisen träffar på stan sena kvällar har inte börjat sin stökiga bana där. En ung människa kan upprepade gånger ha gett sig på andra i skolan innan någon sparkas ned på stan. I polisens ögon kan ungdomar dock vara "blanka" när någonting inträffar på stan, eftersom skolan inte har rapporterat tidigare händelser. Anmälan av våld i skolan är viktigt för att polis och socialtjänst skall få information om de ungdomar som har kommit på glid och som också orsakar problem för andra. Det sägs ibland i debatten att det skulle vara ett misslyckande att polisanmäla renodlat våld i skolan, men grundproblemet är faktiskt inte, fru talman, att unga människor polisanmäls utan att unga människor begår våldshandlingar som är så allvarliga att de måste polisanmälas. Misslyckandet ligger långt tidigare när en elev tillåts att halka så snett utan att tillräckliga åtgärder vidtas. Det vore att upprepa misslyckandet om skolan inte tar ansvar och tar våldet på allvar. Jag tycker att det är svårt att se att det skulle kunna finnas någon annan princip än att det är handlingens art, inte platsen som den begås på, som måste vara avgörande för om polisanmälan skall ske. Jag vill understryka, fru talman, att polisanmälan av våld på intet sätt är ett alternativ till annat arbete. Det är snarare sista punkten i en lång lista på 10-15 åtgärder som skolan bör vidta. Den börjar med arbete för att förebygga våld och mobbning och går via krishantering till i sista hand polisanmälan. En anmälan är en yttersta reaktion när andra åtgärder inte räcker, och syftet är inte minst preventivt, att sända signalen att våld inte accepteras. Fru talman! Jag tycker också att skolans möjligheter att stänga av våldsamma elever måste ses över. Det finns en påtaglig osäkerhet bland personalen i skolan om och när detta kan ske. Resultatet kan bli att elever som hotat, bråkat med eller t.o.m. misshandlat andra blir kvar i skolan efter allvarliga händelser. Det sänder en signal att det inte händer så värst mycket oavsett vad man gör och kan tolkas som ett klartecken för andra att så att säga släppa loss. Men rädslan finns kvar. Det är t.ex. inte lätt för en nyutexaminerad kvinnlig lärare att hantera en aggressiv kriminellt belastad 15-åring. Men inte minst bidrar det här till att demoralisera lärarna och de skötsamma eleverna, som naturligtvis utgör den allra största delen av alla elever. Jag förvånas därför när jag läser i betänkandet och ser att mitt yrkande över huvud taget inte kommenteras av utskottet men ändå avslås. Jag tycker att det är rimligt att se över de här reglerna. Det kan inte vara rimligt att den som ger sig på andra och sprider rädsla skall kunna vara kvar och förstöra skoldagen för många andra.

Fru talman! Jag känner mig lite osäker på vad Sten Tolgfors är ute efter. Jag förstår i och för sig framställningen, men man skall ha klart för sig att det är ytterst sällsynt med grovt våld i svenska skolor. Det finns vissa glidningar här, nämligen att vissa skolor skall anmäla nästan vad som helst och andra skolor något färre saker. Jag blir lite osäker på vad Sten Tolgfors är ute efter. Det kan inte handla om de få fallen av grovt våld. Det är naturligtvis ett misslyckande för skolan när polisen måste kopplas in. Här är jag också lite fundersam. Sten Tolgfors talar om en lista om 15 andra åtgärder som skall vidtas innan polisen kopplas in. Är detta en rad punkter som Sten Tolgfors anser vara väsentliga och det andra skall användas i rena undantagsfall när grovt våld har förekommit och inget annat har hjälpt? Jag vill ha ett bra svar på frågan, så att man inte får uppfattningen att detta skulle vara ett dominerande inslag i åtgärderna mot mobbning. Då blir jag ytterst orolig.
Fru talman! Jag kan omedelbart lugna Gunnar Jag försöker att varje år väcka motioner om problemen med mobbning. I fjol motionerade jag om en omfattande programlista över vilka åtgärder som jag tycker bör vidtas i den svenska skolan. I år valde jag att titta extra på frågan om våldet. Jag tror att Gunnar Goude hörde att jag sade att man måste börja med en konsekvent genomtänkt strategi för att förebygga mobbning. Det handlar inte bara om enstaka temadagar en gång per år, utan att löpande ha med frågan i undervisningen, att få med hela skolans personal, lärare, elever, de som jobbar i matserveringen, lokalvårdare, vaktmästare, föräldrar, idrottsföreningar. Det gäller att bygga nätverk så att det går att tidigt upptäcka när mobbning pågår, så att man kan stärka den som blir utsatt och ta itu med dem som ger sig på andra. Sedan går det hela vidare. Man måste veta i förväg vad som skall göras när någonting går snett. Det måste finnas en färdig plan att plocka upp ur byrålådan så att det omedelbart går att vidta rätt åtgärder. Jag hinner inte gå in på alla de saker jag anser skall göras. Som slutpunkt i denna långa lista, där mycket behöver ses över i dagens skola, finns det ett resonemang om hur det rena våldet skall hanteras och när polisanmälan bör komma i fråga. Misslyckandet sker inte vid anmälan. Misslyckandet har skett långt tidigare, när situationen har gått så snett att den inte längre kan hanteras. Skolplanerna i kommunerna behöver ses över. I de flesta fall berörs inte problemen. Alla skolor måste ha arbetsplaner för hur mobbning förebyggs. Kvaliteten i dessa arbetsplaner måste höjas. Polisanmälan utgör endast en del i den långa listan.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det gör mig betydligt lugnare. Det Sten Tolgfors sade liknar mer det som övriga partier har fört fram. Det är fråga om ett långsiktigt arbete och att alla skolor skall ha en plan för att agera mot mobbning. Polisen ingår knappast som en naturlig del i åtgärderna mot eleverna. Är detta Moderaternas ståndpunkt? Sten Tolgfors har varit lite ensam i motionerandet under årens lopp. Vi har sett positivt på det. Jag kommer ihåg när lagförslaget var uppe till diskussion. Då hjälpte Sten Tolgfors till i argumenteringen för att det skulle ske något mot mobbning. Men Moderaterna som parti hade inte ett ord om mobbning i sin partimotion. Jag hoppas att tankarna har spritt sig och att de 15 punkterna som föregår polisanmälan har fått stadigt fäste även i det partiet.
Fru talman! För mig är mobbning en kärnideologisk moderat fråga. Det handlar om varje människas ovillkorliga rätt till respekt för sin person, sitt sätt att vara och sina val. Det finns över huvud taget ingen fråga som tydligare illustrerar moderaternas värnande om den enskilde individen, dess rätt, dess känslor och dess livssituation. Det råder inget som helst tvivel om att mobbning är en viktig moderat fråga. Just den motion jag har pratat om i dag är en enskild motion om anmälningsförfarandet vid våld. Det är en annan historia. Det råder inget tvivel om att moderaterna högt prioriterar frågan om mobbning.

Fru talman! Rubriken på betänkandet gör kanske att man inte springer hit till kammaren och tror att ämnet skall bli jättespännande. Det ser vi också på dem som är närvarande. Men man bedrar sig lite grann. Detta är en viktig principiell fråga som rör rörligheten på arbetsmarknaden. Fru talman! Det grundläggande problemet är de höga skatterna i Sverige. De leder till en skattelagstiftning som måste innehålla en mängd regler om undantag, nedsättningar och särbestämmelser för att människor skall kunna fungera i sin vardag. Skattelagstiftningen i Sverige är också i hög grad anpassad till en tid då de flesta människor har ett fast arbete vid ett fast arbetsställe. Men vi vet att rörligheten har ökat väsentligt och kommer att öka ytterligare. Dessutom kommer många att ha flera arbetsgivare, och det kommer att bli vanligare med att många delvis arbetar för en arbetsgivare och delvis arbetar i ett eget företag. Nåväl. Bortsett från detta, kan vi konstatera att det förslag som regeringen nu lägger fram om slopad tvåårsgräns för avdrag vid fördubblade levnadsomkostnader är ett steg i rätt riktning. Det är inte så ofta jag brukar konstatera att regeringen kommer med ett bra förslag. Sett som ett delförslag är detta förslag bra. Den begränsning som hittills har funnits har medfört att en hel del människor inte har kunnat ta arbete på annan ort, och i vissa fall har en del tvingats stå kvar i arbetslöshet - vilket naturligtvis är olyckligt. Det finns en utredning som har lagt fram ett delbetänkande som ligger till grund för detta betänkande. Regeringen skall återkomma. Vi konstaterar att det finns all anledning att framöver ta upp flera saker. Ett av grundproblemen är definitionen av tillfälligt arbete. Låt mig läsa ur Riksskatteverkets rekommendationer på den punkten. Då kan vi se hur många av kammarens ledamöter som direkt kan resa sig och säga att det naturligtvis är så. Det finns fyra stycken förutsättningar. Arbetet skall avse endast en kortare tid. Det kan vi förstå. Arbetet är visserligen inte kortvarigt men skall vara tidsbegränsat till sin natur eller sådant att en fast anknytning till den tidigare bostadsorten krävs. Eller så skall arbetet bedrivas på flera olika platser, eller skall det av annan anledningen inte skäligen kunna ifrågasättas att flyttning bör ske till arbetsorten. Detta leder till att man bör gå vidare. Jag utgår från att när regeringen återkommer efter det att den sittande utredningen har lagt fram sitt slutbetänkande den också tar upp frågan om dubbel bosättning och att möjlighet till avdrag också skall gälla vid permanent arbete. Jag tror att det är en förutsättning för att vi i det läge vi nu befinner oss på sikt skall få en sådan ordning där det går att fungera på en rörlig arbetsmarknad. Vi skiljer oss på ett par punkter. Det första yrkandet handlar om schablonbeloppet. Regeringen har nu slopat tvåårsgränsen, men samtidigt säger man att efter två år sänks avdragsmöjligheterna och medges enligt en lägre schablon. Just denna sänkning bedömer jag är kontraproduktiv. Det är ju ändå en signal om att det inte riktigt skall löna sig att ta arbeten, om än tillfälliga, tills vidare efter två år. Regeringen bör ändra sig på denna punkt, så att det fortfarande är samma schablonbelopp som under de två första åren. Det har också ett flertal remissinstanser hävdat. Det varierar naturligtvis mellan olika yrkesgrupper hur det kan vara. Signalen blir annars den att man inte skall fortsätta att ta arbeten efter två år, då man kanske inte har råd att göra det på grund av den här nedsättningen. I den delen vill jag, fru talman, yrka bifall till reservation 1 under mom. 2, där vi hävdar att det skall vara samma avdrag under hela perioden. Slutligen hoppas jag att vi när vi får behandla det slutliga förslaget också kan få möjlighet att diskutera och ta ställning till frågan om att göra avdrag av det här slaget även vid permanent anställning.

Fru talman! I propositionen föreslås att tvåårsregeln tas bort vid avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete. I stället skall avdrag medges så länge som det tillfälliga arbetet pågår och förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Vänsterpartiet anser att det här förslaget är bra, men vi tycker att man redan nu skulle kunna genomföra sådana ändringar att de människor som har dubbel bosättning med anledning av permanent arbete också skall kunna få de här förmånerna. I betänkandet står det att syftet är att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden. Samtidigt borde man kunna göra reglerna mer förutsägbara och enklare. Vi tycker från Vänsterpartiets sida att rörligheten på arbetsmarknaden underlättas, men vi kan inte ställa upp på att regelverket blir enklare på det här sättet. Vi tror att det kommer att uppstå en hel del gränsdragningsproblem, kanske i synnerhet nu när man släpper tvåårsregeln och det då är fråga om jobb på längre sikt. Det finns i dag möjligheter att få undantag från tvåårsregeln. Enligt Riksskatteverket kan man åberopa särskilda skäl. Tydligen har de här reglerna redan varit svåra att tillämpa, och det har helt enkelt inte funnits någon praxis på det här området. Man skriver i betänkandet att det är en av anledningarna till att man nu tar upp frågan till behandling. Man skriver också i betänkandet att man utgår från att den här frågan övervägs i den utredning som nu sitter, Utredningen om ökade levnadskostnader m.m. Jag läste direktiven till det uppdrag som utredaren har, och där står det: "Utredaren skall kartlägga om bestämmelserna medför tillämpningsproblem och undersöka om de är ändamålsenliga och uppfyller de krav på enkelhet och tydlighet som den ökade rörligheten på arbetsmarknaden ställer samt föreslå lösningar på uppmärksammade problem." Fru talman! Faktum är att det ingenstans står klart och tydligt att det är just begreppet "tillfälligt arbete" som skall definieras i den här utredningen. Jag tycker att det är lite olyckligt. Det är möjligt att Lars Lilja, som är regeringens talesman, i sitt anförande kan förtydliga de här skrivningarna. Om jag då kommer till kärnan, är det inte riktigt i första hand för att komma till rätta med krångliga regler som Vänsterpartiet har en reservation i den här frågan, utan det handlar om att vi vill öka möjligheten för människor att göra avdrag för levnadskostnader när de arbetar utanför bostadsorten. För oss är detta en viktig glesbygdsfråga. Det är ju de människor som bor i glesbygden som ofta är hänvisade till en arbetsmarknad som ligger just utanför den ordinarie bostadsorten. Det här är en inte ovanlig arbetsmarknadssituation t.ex. i mitt hemlän Värmland, som är ett ganska stort glesbygdslän, där den här problematiken finns. Vi vet också att det i den här typen av områden är viktigt att göra precis allt för att få familjerna att stanna kvar. Det har stor betydelse för den lilla glesbygdskommunen. Vi vet också hur detta påverkar kommunernas ekonomi på ett negativt sätt, med den befolkningsminskning som har pågått i flera år. Varje familj som vi kan få att stanna i en avfolkningsbygd är en stor vinst, och det har en oerhört stor betydelse just för den bygden. Jag tycker att det är viktigt att påpeka detta. Med de båda skäl som jag har angivit vill jag yrka bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Torsdagskväll, väntan på votering, många längtar hem - jag skall försöka fatta mig kort. I dag medges avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete under längst två år om övernattning sker på arbetsorten. Avståndet mellan bostadsort och arbetsort skall vara mer än 50 km. Avdrag kan medges för mer än två år om "anställningens natur" eller "särskilda skäl" föreligger. Detta kan bli aktuellt för exempelvis anställda inom byggnads eller entreprenadbranschen. För att göra reglerna enklare och underlätta rörligheten på arbetsmarknaden föreslås i betänkandet att tvåårsregeln slopas för den som fortfarande får traktamente. Efter två år begränsas den schablonmässigt avdragsgilla merutgiften för måltider och diverse småutgifter från högst 70 % av maximi eller normalbeloppet till 50 % av maximi eller normalbeloppet. Vidare föreslås att i fråga om logikostnader vid tjänsteresa och tillfälligt arbete skall kostnaderna få beräknas schablonmässigt också när arbetsgivaren inte betalar ut nattraktamente. Dessa förslag kan innebära att vissa skattskyldiga har en avdragsrätt som inte kunnat beaktas i årets deklaration. Utskottet anser därför att RSV på lämpligt sätt bör lämna information om de nya reglerna. I förekommande fall skall deklarationen kunna kompletteras och omprövning begäras. Fru talman! Till betänkandet fogas tre reservationer. I den första moderata reservationen hävdas att det avdragsgilla schablonbeloppet även efter två år skall uppgå till 70 % av maximi eller normalbeloppet om arbetsgivaren betalar traktamente. Man kan för det första anta att kostnadsökningen för dessa måltider och småutgifter minskar med tiden. Det är också viktigt att schablonnivån inte blir så låg att den motverkar människors vilja att ta tillfälliga arbeten utanför bostadsorten. Inte heller får schablonen vara så hög att den medför en skattemässig överkompensation för kostnader som normalt sett inte är avdragsgilla. Utskottet anser därför att den bedömning som regeringen gjort i det här fallet är rimlig. I den andra moderata reservationen behandlas begreppet "tillfälligt arbete". Utskottet delar reservanternas bedömning att det finns oklarheter i vad som menas med begreppet "tillfälligt arbete". Denna fråga behandlas för närvarande i Utredningen om ökade levnadskostnader m.m. Vi brukar inte i denna kammare föregripa en sittande utrednings arbete, varför utskottet anser att ett särskilt tillkännagivande i denna fråga inte är nödvändigt. I den tredje reservationen, gemensam för Vänsterpartiet och Moderaterna, förordas att tidsgränsen för avdrag vid dubbel bosättning med anledning av permanent arbete också bör tas bort. Även i detta fall ingår det i uppdraget för Utredningen om ökade levnadskostnader m.m. att undersöka om tidsgränsen för avdrag vid dubbel bosättning är lämplig. Utskottet anser även här att utredningsarbetet inte bör föregripas. Således, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de tre reservationerna.
Fru talman! Jag skulle vilja att Lars Lilja belyste tre frågeställningar. Vilken konsekvens för beteendet tror Lars Lilja att bestämmelsen om reducerat schablonbelopp efter två år får? Kommer det att innebära att man griper möjligheten att ta ett tillfälligt arbete, eller kommer det att få motsatt effekt? Vi skall också komma ihåg att det inte är några stora belopp vi talar om varken i det ena eller det andra fallet. Det rör sig i regel om 126 kr gentemot 90 kr. Jag gör bedömningen att det förslag om reduktion som finns med i propositionen och betänkandet tyvärr kommer att leda till att en och annan får signalen att det inte är bra att ta tillfälliga arbeten. En konsekvensanalys från Lars Liljas sida kunde vara intressant att höra. När det gäller avdrag vid permanenta arbeten kan jag säga att Lars Lilja snuddar vid utredningen när han konstaterar att utredningen skall fortsätta att utreda frågan om dubbel bosättning. Men jag skulle gärna vilja ha klartext här. Är det Lars Liljas uppfattning att även frågan om avdrag för dubbel bosättning vid permanent arbete ingår i utredningen, eller gör den inte det? Det kunde vara intressant att höra. Är Lars Lilja beredd att verka för en förändring eller ett förtydligande i direktiven om frågan inte ingår i utredningen, så att den kan komma med?
Fru talman! När det gäller det reducerade schablonbeloppet kan jag säga att det i huvudsak är en förenkling. Det innebär att man utan att behöva ange särskilda skäl eller annat kan få detta avdrag beviljat för en längre tid än två år. Man behöver alltså inte, när man tar tillfälligt arbete som varar något längre, oroa sig för att det skall uppstå några större problem efter dessa två år. Man får även fortsättningsvis göra avdrag - om än ett något mindre avdrag än vad som gällde för de första två åren. Det kan jag tycka är tämligen rimligt. När det gäller den utredning som jag hänvisar till utgår jag ifrån att man skall ta problemen med permanent arbete och dubbel bosättning i beaktande i det sammanhanget.
Fru talman! När det gäller förenklingen på grund av den slopade tvåårsregeln är vi helt överens. Vi är införstådda med att det blir bättre på det viset. Men jag fick inte något svar på min fråga om vilken konsekvensanalys Lars Lilja gör när det gäller människors beteende med anledning av att det sker en reduktion av det avdragsgilla beloppet. I den andra delen är jag rätt positiv till det svar som Lars Lilja lämnar. Han säger faktiskt att han förutsätter att utredningen också skall utreda frågan om avdrag vid dubbel bosättning när det gäller permanent arbete. Jag välkomnar det beskedet.
Fru talman! Den analys jag gör är egentligen det jag sade från början, nämligen att jag tror det är positivt av den anledningen att personer som nu tar ett tillfälligt arbete som de vet kommer att vara längre än två år faktiskt vet att de kommer att få möjlighet att göra dessa avdrag under en längre tid. Det är visserligen ett något mindre avdrag, men som också Carl Fredrik Graf sade rör det sig i detta fall inte om så oerhört stora summor. Därför tror jag att det kommer att ha en positiv effekt.
Fru talman! Risken är stor att jag upprepar Carl Fredrik Grafs frågeställning, men jag vill också fråga lite grann angående den utredning som Lars Lilja hänvisar till och som man hänvisar till i betänkandet. Jag har tagit del av och läst uppdraget. Det står faktiskt inte någonstans att man i utredningen skall undersöka konsekvenserna av att tidsgränsen utökas när det gäller permanent arbete. Jag skulle gärna vilja att Lars Lilja var än mer tydlig just när det gäller den delen. Vad tänker man från Lars Liljas håll göra för att vi skall vara säkra på att utredningen verkligen ser över dessa frågor? Det står inte i utredningens uppdrag.
Fru talman! Marie Engström läste ur utredningsuppdraget för en stund sedan och sade att utredningen skulle titta på uppmärksammade problem i samband med dubbel bosättning, avdrag vid tillfälligt arbete osv. Min definition av "uppmärksammade problem" är trots allt problem som vi diskuterar i denna kammare i dag. Jag utgår ifrån att den som gör utredningen konstaterar att detta problem är uppmärksammat här och för in det under den rubriken.
Fru talman! Jag vill inte förlänga denna debatt. Jag vill bara understryka att jag pratar om permanent arbete och inte om tillfälligt arbete. Det är mycket det som denna debatt handlar om. Det finns en viktig distinktion mellan dessa båda begrepp.
Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning i den frågan än att det är en viss skillnad. Men man skall också ha klart för sig att det, precis som Marie Engström säger, rör sig om två helt skilda saker. När det gäller dubbel bosättning på grund av ett permanent arbete handlar det i huvudsak om personens personliga förhållanden och inte om kopplingen till själva arbetet. Det tycker jag är en viktig distinktion. Jag är faktiskt inte så säker på att en lösning där det ges möjlighet att göra avdrag för dubbel bosättning vid permanent arbete under en längre tid skulle gynna glesbygden. Jag kan mycket väl tänka mig att man skulle dra de största fördelarna av det i Mälardalen, med tanke på de snabba pendlingsmöjligheter som finns här. Det är mycket lättare att förflytta sig längre än 50 kilometer.

Fru talman! Det är knappast förvånande att vi återigen läser och tar del av en proposition som i vissa delar gör det sämre för vanligt folk. Visserligen görs en hel del förbättringar, men det är ändå en dellösning. Denna gång drabbas arbetstagare som har jobb på så långt avstånd från sin bostad att de tvingas till övernattning och därmed avdrag för kostnader i form av utgifter för måltider och småutgifter vid tillfälligt arbete. Det är intressant att ta del av motionärernas förslag. Beklagligt nog har inte regeringen insett värdet av att dessa regler måste förenklas i ett arbetsmarknadsläge där vi i allt högre grad tvingas acceptera större avstånd mellan bostaden och eventuellt tillfälliga arbetsplatser. Jag kan se en kristdemokratisk värdering i tanken att bevara bostaden som den fasta hållpunkten i livet. I en tid då förändringar kommer allt tätare och snabbare måste vi människor anstränga oss att skapa ett hem - en bostad - inte minst för våra barn, där man kan känna att man kommer till ro. Snabba resor, många kontakter och ett intensivt yrkesliv kräver att bostaden blir den rofyllda plats som var och en borde ha rätt att kräva. I detta sammanhang ser jag behovet av fördelaktiga avdragsutrymmen och enkla regler som kan öka möjligheterna för människor att behålla sitt hem med tanke på barnen och den sociala gemenskapen även under tid då tillfälliga eller bestående arbetsuppgifter tvingar någon av de vuxna i hemmet att arbeta och bo på annan ort under veckans arbetsdagar. Regeringens förslag om borttagande av tvåårsgränsen är lovvärt. Men varför skall vi då sänka avdragsutrymmet för det skattefria beloppet? Dagens 70-procentiga nivå ligger bra till. Det borde egentligen vara 100 % som är skattefritt utrymme, men nu har vi denna nivå, och den borde räcka. Fru talman! Det är ju inte utan att man som riksdagsledamot inser värdet av förenklingar av dessa regler, inte minst denna vecka då de flesta av oss med största sannolikhet lämnat in våra deklarationer. Avdraget för dubbel bosättning borde inte vara tidsbegränsat. Det finns ett värde i Moderaternas och Vänsterpartiets gemensamma motion och i Moderaternas egen motion, där behovet av obegränsad tid för avdrag för dubbelt boende påtalas. I enlighet med vad jag tidigare anfört borde det inte vara svårt att få fler av kammarens partier att stödja detta förslag. Vi går en framtid till mötes då alltfler av oss arbetar långt hemifrån och därmed tvingas till dubbelt boende. Kristdemokraterna har inte lagt fram några motioner och yrkar inte bifall till de reservationer som är framlagda, men vår uppfattning skiljer sig inte mycket från motionärernas. Detta gör att vi säkerligen kommer att mötas framöver i någon form av gemensam motion i ärendet. Vi ser också med spänning fram emot den annonserade utredningen.